Herr talman! Herr Wärnberg gör gällande att vi moderater skulle vilja finansiera skattesänkningen med inflationspengar. Herr Wärnberg har ju helt missuppfattat vad det är fråga om.

Nu vet vi att dessa inkomster på grund av de stegrade lönerna kommer att bli betydligt högre. Det var därför som jag i mitt anförande vågade göra gällande att detta belopp i dag säkerligen skulle komma att ligga betydligt över 3 miljarder kronor. Vi diskonterar ingalunda någonting av de skatteinkomster som staten normalt skall ha på de stegrade nominella inkomsterna. Jag ber att herr Wärnberg observerar att det är inkomstökningenav progressionens verkningar som frågan gäller, inte att diskontera inflationspengar för att täcka skatteomläggningen. Herr Wärnberg säger sedan att det inte går att spara någonting på statsbudgeten. Jag tycker att det är ett väldigt litet krav man ställer på den utredning som riksdagen har beslutat tillsätta, när man säger att det borde vara rimligt att utredningen skulle kunna lägga fram förslag till besparingar på 1 miljard kronor. För vad är det? Jo, det är inte stort mer än 1 96 av de samlade statsutgifterna. Det är det beloppet som det nu är fråga om. Jag hinner inte på dessa minuter gå in på detaljdiskussioner om olika förslag som vi har ställt, men jag kan ta ett enda exempel: den bostadspolitik som har drivits här i landet under alla dessa år, som vi inte ställt oss bakom, där man offrat miljarder på att bygga en massa hus som i dag står tomma utan hyresgäster. Bara där finns stora möjligheter att spara. Herr talman! Jag hade väl något mera att svara på, men tiden är ute och jag ber att få återkomma.
Herr talman! Herr Wärnberg frågar vilket land i Europa som har hårdare företagsbeskattning än Sverige. Det torde inte utan vidare gå att jämföra de olika system för företagsbeskattning som finns i olika länder och säga, att där har man hårdare beskattning än här. Till bilden hör nämligen också de olika former av subventioner till företagen som i så hög grad förekommer i Sverige. Jag vill också erinra om att man från regeringshåll ofta säger att Sverige har det kanske mest företagsvänliga klimatet i Europa och i världen. Herr Wärnberg kan kanske fundera på vad det innebär. Vidare polemiserar herr Wärnberg mot vårt förslag till skatteskala. Han säger att man rör sig inte med heltidsarbetande i de lägre inkomstgrupperna. Det kan vara riktigt, men vi får heller inte glömma de hundratusentals deltidsarbetande som inte kan få full arbetstid därför att det inte finns jobb. Vad saken gäller är för övrigt om den extra miljard som man ökar på paketet med skall fördelas efter samma system som de första 4 miljarderna, om man skall bevara låglöneprofilen. Om vissa grupper längst ned på inkomstskalan undantas från fördelningen av den miljarden, förändrar man nämligen själva karaktären av förslaget. Man frångår den låginkomstprofil som förslaget ursprungligen hade.
Herr talman! Ett par kompletteringar i anslutning till herr Wärnbergs inlägg. Herr Wärnberg menade och var glad för att vi var beredda att ge skatteutredningarna arbetsro. Ja, kanske i den meningen att vi vill vara återhållsamma med att ge skatteutredningarna många nya extra uppdrag, men inte arbetsro i den meningen att utredningarna i lugn och ro och under god tid skall filosofera över skattepolitikens framtida utformning. Vi vill ha en hög arbetstakt i skatteutredningarna, en effektiv organisation och ledning av utredningsarbetet, och vi vill ha förslag framme i så god tid att en skattereform kan gälla vid den tidpunkt som de tre partierna varit ense om i överenskommelsen, nämligen från 1977. På en punkt vill jag instämma i vad herr Wärnberg sade, och det är närmast i polemik med herr Magnusson i Borås. Om man beaktar alla de inslag som ingår i och hör samman med skatteomläggningen, är det en betydelsefull omläggning som sker. Det är förändringar av inkomstskattesystemet, det är förbättringar för barnfamiljer och pensionärer, för sparare osv. Till bilden hör också metodiken att växla lönekrav och avgifter. Detta tillsammans gör att det är en betydelsefull reform som riksdagen i dag går att besluta om. Till sist! Vi har medverkat till att finansiera denna skatteomläggning. Vi har gjort det inte krona för krona under tolvmånadersperioden januari-december 1976, inte en total finansiering för den perioden, men vi har medverkat till en ansvarsfull finansiering av den reform vi nu beslutar om och de andra reformer som ingår i överenskommelsen mellan de tre partierna:
Herr talman! I det beslut som fattades av förra årets riksdag i fråga om kapitalbeskattningen var syftet framför allt en omläggning av det system som gällde för de mindre och medelstora företagen enligt 1970 års provisorium. Huruvida de gamla skattereglerna var gynnsammare eller tvärt om skall jag inte tvista om. Så mycket står emellertid klart att de nya reglerna är betydligt enklare, och jag kan väl medge att de i vissa fall kommit att utnyttjas i större utsträckning även om det utan tvivel finns vissa som drabbas på motsatt sätt. Den egentliga kärnpunkten är emellertid frågan om i vilken mån man tog hänsyn till den fastig hetstaxering som skulle komma. Som motivering för en höjning av förmögenhetsgränsen angavs främst den försämring av penningvärdet som skett. Det stod i motiveringen några få ord om att hänsyn även togs till den kommande fastighetstaxeringens konsekvenser. Vi skall inte tvista vidare på den punkten. Vad vi tar upp i vår reservation är att — och det var vi eniga om i fjol — kapitalbeskattningen utgör en hård belastning för de mindre och medelstora företagen. Vi enades då om att frågan skulle bli föremål för en fortsatt utredning. Vad vi nu begär är enbart att man skall göra en justering av kapitalbeskattningen med hänsyn till 1975 års fastighetstaxering, så att denna grupp inte skall drabbas av höjda kapitalskatter under de år som utredningsarbetet fortsätter. Nu säger herr Wärnberg att man kunde vara nöjd med det positiva uttalande som gjordes i fjol. Som jag sade i mitt förra inlägg såg vi detta med tillfredsställelse, men vill man följa upp den uppfattning som jag anser framkom vid förra årets riksdagsbehandling av denna fråga, anser jag det vara helt konsekvent att åstadkomma något slag av lindring under de två år som det sannolikt dröjer innan företagsskatteutredningens eventuella förslag kan träda i kraft.
Herr talman!

Det tycker jag är en något äventyrlig politik. Det rimmar i varje fall illa med herr Magnussons första inlägg där han menade att inflationen var ett gissel som borde bekämpas. När det sedan gäller besparingarna är det samma sak. Det är alldeles för lätt att komma ifrån det hela genom att bara peka på att man någon gång tidigare har gått emot det och det och därför skall besparingsutredningen ta upp de punkterna, utan att man därför i dag konkret pekar ut på vilka punkter besparingarna skall sättas in. När det gäller herr Benrdtsons inlägg skulle jag vilja säga att jag nog i mitt första anförande sade att vi har en totalt sett mycket gynnsam företagsbeskattning i vårt land. Om man tar hänsyn till avskrivningsregler, nedskrivningsregler, avsättningar till fonder etc. har vi totalt sett ett skattesystem för företagare som väl hävdar sig vid en jämförelse med västvärlden i övrigt. Huruvida man skall göra någon omläggning av det totala skattesystemet sysslar företagsskatteberedningen med just nu. Men vad det i dag gäller är frågan om att höja bolagsskatten från 40 96 till 50 96 på den statliga sidan. Det är alltså fråga om att sätta det i förhållande till de dubbelbeskattningsförhållanden vi har. Det är på den punkten vi har det hårdaste skattesystemet i Västeuropa, och det är det vi behandlar just nu — inte skatterna i stort för företagen. Herr Josefson och jag har väl i stort sett samma uppfattning om förmögenhetsbeskattning och kapitalbeskattning. Men jag skulle vilja säga att vi redan i förväg — i fjol — har motverkat en del av höjningarna av fastighetstaxeringarna genom att då höja gränsen från 150 000 till 200 000 kr. och litet grand även i ett högre skikt. Det betyder att man redan ett år innan vi ställt kravet har tillgodosett fastighetstaxeringshöjningarna. Det är därför jag menar att man kanske kunde ha nöjt sig ett par år till även om inte riktigt allt blivit tillgodosett på grund av de höjda taxeringsvärdena.

Herr talman! Herr Wärnberg fortsätter att säga att vi använder inflationspengar. Det är ingalunda så, utan vad vi sagt i reservationen är att kombinationen av en fortsatt penningvärdeförsämring, inflation eller vad vi vill kalla det, och vårt progressiva skattesystem medför att statskassan tillförs mer pengar på grund av att vi har det progressiva skattesystemet. Det är den delen som gemensamt av de tre borgerliga partierna taxerats till 2,3 miljarder och som jag säger är större i dag. Det är bara den posten vi använder för att täcka in detta och ingenting annat. När vi tidigare sagt att vi vill ha ett inflationssäkert skattesystem har finansministern sagt att han inte vill vara med på det. Men han accepterar att man med olika tidsintervall förändrar skatteskalorna med hänsynstagande till detta. Då skulle herr Wärnbergs resonemang innebära att statsmakten alltid skulle inkassera hela det belopp som erhålls på grund av att man har ett progressivt skattesystem. Det är grunden till att vi är överens när vi kräver indexreglering av skatteskalorna. Hade vi haft indexreglering nu, hade staten inte fått de här inkomsterna som det nu är fråga om. Men de som driver en inflationistisk politik är ju de som fortsätter med att vilja ha höga marginalskatter. Det är därför som vi hela tiden hävdat att om man skall kunna hålla tillbaka inflationen i det här landet, är det också nödvändigt att ge dem som ligger i de vanliga inkomstlägena kompensation för penningvärdeförsämringen. Det gäller naturligtvis även för dem som ligger i de litet högre inkomstlägena — även dessa vill naturligtvis ha kompensation för penningvärdeförsämringen. Vi kan bara se på riksdagsmännens inkomster som ökat efter hand som tiden har gått. Även de höga marginalskatterna i de högre inkomstlägena driver naturligtvis på inflationen. Sedan vill jag säga några ord om diskussionen att vi vill ingripa i direktiven för skatteutredningen. Jag förstår så innerligt väl att regeringen själv vill bevara möjligheten att kunna skriva alla direktiv till de olika utredningarna i det här landet. Men vi menar att i ett demokratiskt land bör också oppositionen beredas möjlighet att påverka direktiven till utredningarna. Det behövs sannerligen ändras på en hel del direktiv. Både när det gäller skatteutredningen och inte minst när det gäller besparingsutredningen borde oppositionen få möjlighet att säga någonting.
Herr talman! Nu sade även herr Wärnberg att vi har ett företagarvänligt klimat. Han säger att det är höjningen av bolagsbeskattningen han reagerar emot. Men den är ju ändå en del av den totala företagsbeskattningen och måste ses i det sammanhanget. Först då blir den intressant. Jag anser att det finns tillräckligt utrymme för en sådan höjning av bolagsvinstskatten som vi föreslagit. Det visar utvecklingen bara under de senaste åren. De olika förslag som framställs av vpk brukar herr Wärnberg finna omöjliga att genomföra. Föreslår vi slopad livsmedelsmoms finner han att det skulle gynna folk med högre inkomster, vilket f. ö. är fel. När vi avvisar förslaget om skattesänkningar för grupper över 100 000 kr., som inte är löntagare i egentlig mening oroas herr Wärnberg över marginalskatteeffekterna. Det är litet av den obotfärdiges förhinder. Jag menar att man måste bestämma sig för vilka grupper man med olika skattepolitiska åtgärder vill gynna.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att herr Magnusson i Borås vill diskontera inflationen. Det är 1976 års skatter vi talar om nu. Det betyder alltså att herr Magnusson förutsätter att vi även 1976 kommer att ha inflationsutvecklingen på det här sättet för att pengarna skall komma in, eftersom vi har anpassat skatteskalorna efter en lägre nivå. Man har alltså på det här sättet diskonterat framtidens prisutveckling och säger att detta betalar den skatteomläggning vi gör i dag. Man tar inte hänsyn till att samhällets utgifter samtidigt ökar i precis samma takt och litet snabbare än prisutvecklingen i övrigt, eftersom samhället inte har de möjligheter till rationalisering som exempelvis näringslivet har. Jag medger, herr Berndtson, att bolagsskatten är en del av den totala företagsbeskattningen, men det är den del av företagsbeskattningen som är onormalt hård jämfört med Västeuropa i övrigt. Skall man angripa någonting är det andra punkter i företagsbeskattningen. Tar man med dubbelbeskattningseffekten ut omkring 80-90 96 av företagets redovisade vinst, finns det inte enligt min uppfattning mycket mer att hämta. Däremot kan det finnas mer att ta ut innan man kommer fram till vad som egentligen är redovisad nettovinst.

Herr talman! Huvudmotiven för uppgörelsen mellan regeringen och mittenpartierna har skatteutskottets ledamöter tagit upp, och de frågorna kommer väl att diskuteras ytterligare av partiledarna senare. Det finns knappast några skäl att nu gå in i den delen av debatten. Jag skall därför begränsa mitt anförande till att kommentera reservationen 6 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17. De förändringar av skattesystemet som skett under de senaste åren och övergången till olika arbetsgivaravgifter har fått rätt svåra konsekvenser för egenföretagare med låga inkomster. Riksdagen har också blivit rätt enig om att de här problemen existerar. Därför har ett avgiftsfritt bottenbelopp för den s.k. löneskatten införts, och det beloppet föreslås nu att höjas ytterligare. Denna lättnad i avgifterna skall man naturligtvis hälsa med tillfredsställelse. Det vore samtidigt fel att övervärdera dess betydelse för inkomsttagare med låga inkomster med hänsyn till att lättnaden berör endast 4 96 av den totala arbetsgivaravgift som denna grupp har att erlägga. Med de förändringar av ATP-, folkpensions och sjukförsäkringsavgifterna som kommer att ske blir, om man till detta lägger den allmänna arbetsgivaravgiften, de totala avgifterna för 1976 omkring 30 26. Om man dessutom utgår ifrån att en egenföretagare bör avsätta ett belopp för egen semester efter samma principer som för de anställda, blir bruttoinkomsten reducerad med upp emot 40 96. Ett annat problem för denna kategori inkomsttagare är att avgifterna beräknas på hela inkomsten till skillnad mot inkomsten efter grundavdrag vid vanlig inkomstskatt. För en inkomsttagare med 30 000 kr. i inkomst kan de direkta avgifterna i dag gå upp emot 10 000 kr. Därtill kommer vanlig inkomstskatt. Jag tror inte att det är någon som kan förneka att det disponibla konsumtionsutrymmet blir extremt lågt i dessa fall. Riksdagen har, som jag tidigare framhållit, visat en viss förståelse för de här problemen bl.a. genom förslaget till höjning av det avgiftsfria beloppet för den allmänna arbetsgivaravgiften. Riksdagen har insett att konsumtionsnivån för denna grupp av låginkomsttagare blir låg efter det att skatter och avgifter har erlagts. Även i utskottet uppfattade jag diskussionen så att det fanns förståelse för de problem som tas upp i motionen 1209 av herr Josefson m.fl. Vi har kanske litet olika uppfattningar om vilka metoder som är de bästa för att komma till rätta med dessa speciella låginkomstproblem. Att välja metoden med ett avgiftsfritt bottenbelopp, som vi för fram från centerhåll, är på inget sätt något hot mot trygghetssystemet. Vi har ingen tanke på att minska det totala ekonomiska tillskottet till socialförsäkringssystemet. Om vi gått in för en urholkning av det ekonomiska underlaget för folkpensionen eller sjukförsäkringen hade givetvis kritik mot vårt förslag varit berättigad. Ett avgiftsfritt bottenbelopp för socialförsäkringsavgifterna, som vi i centerreservationen vill ha prövat i en utredning, innebär att vi inför dens.k. bärkraftsprincipen även inom detta avgiftssystem. Den principen har vi länge tillämpat inom skattesystemet, och det riktiga i den borde det finnas en rätt bred politisk enighet om. Jag har svårt att se att regeringspartiet bör ha några ideologiska betänkligheter mot att bärkraften och förmågan att betala avgifter är principiellt vägledande vid utformningen av avgiftssystemet. Detta gäller framför allt i ett läge där vi nu släppt tanken på att avgifterna skall stå helt i relation till förmånerna i trygghetssystemet. Uppgörelsen mellan partierna innebär som bekant att avgiftstaket slopas, vilket inte jag har några principiella betänkligheter mot. Det viktigaste måste vara att avgiftssystemet får en sådan utformning att det är till fördel för de sämst ställda i samhället. Detta kan inte ske på annat sätt än att de som är ekonomiskt privilegierade måste bidra i solidaritetens namn. Ett sådant synsätt tror jag de flesta accepterar. Med detta har jag redovisat några av de motiv som vi från centerhåll vill anföra för vårt utredningsyrkande om ett avgiftsfritt bottenbelopp för egenavgifter till socialförsäkringen.

Herr talman! I likhet med herr Magnusson i Borås vill jag protestera emot att en handfull toppolitiker bakom lyckta dörrar avhandlar mycket viktiga politiska frågor, medan vi folkvalda står mer eller mindre som staffagefigurer i bakgrunden och undrar vad som försiggår. På det sättet går man ju förbi den av alla erkänt grundliga och sakliga utskottsbehandlingen. Jag hoppas verkligen att det var sista gången vi fick uppleva någonting sådant. Sedan skall jag, herr talman, uppehålla mig vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17. I reservationerna 1 och 3 går moderaternas ledamöter emot höjningen av socialförsäkringsavgifterna. Vi går också emot att man tar bort taket för dessa avgifter. Det är på mycket goda grunder vi gör detta. Att betala en avgift på de lönedelar som ligger ovanför taket, dvs. i dag 67 500 kr., är ju helt orimligt eftersom det på den delen av lönen inte utgår några sjukförsäkringsförmåner. Företagare som har högavlönat folk —t.ex. landstinget som har många läkare och tandläkare anställda — får ju på så sätt till sina anställda betala dels sjuklön för denna inkomst ovanför 67 500 kr., dels socialförsäkringsavgift. Detta är att slå sönder hela socialförsäkringssystemet. Erkänner ni inte detta, ni som har gjort upp detta system bakom lyckta dörrar? Sedan har vi reservationen 5 i utskottets betänkande. Denna har med de s.k. likställighetsavtalen att göra. Utskottet skriver visserligen att pensionsålderskommittén eller — som den numera är omdöpt till — pensionskommittén har detta problem under observation. Men jag vill ändå peka på att när man tar bort taket på socialförsäkringsavgifterna får en person som har ett extrauppdrag —t.ex. en akademiker med hög inkomst 110 som håller en föreläsning och får en ersättning för detta med låt oss säga 500 kr. — inte bara betala skatt med 80 96 på det belopp han förtjänar utan också socialförsäkringsavgifter med omkring 14 96 på beloppet. Jag talar alltså om sådana inkomster som redovisas på raden E2 i självdeklarationsblanketten och som avser sådana inkomster för vilka vederbörande själv skall erlägga socialförsäkringsavgifter. Avgiften är visserligen avdragsgill varför effekten inte blir 14 96 utan lägre, men det blir ändå en helt orimlig beskattning för en inkomsttagare med ett sådant extra uppdrag. Vi kräver att det kommer förslag till lösning av detta problem till höstens riksmöte, så att riksdagen kan fatta beslut som gör det möjligt att träffa likställighetsavtal där arbetsgivaren betalar dessa avgifter och icke den som har uppdragen. Det går nämligen inte nu. Nu kopplar man ihop det med ATP. Och när det gäller ATP finns det ingen anledning att betala avgift ovanför taket. Därför måste det ändras i det här avtalet. Vidare har vi, herr talman, från moderat håll avgivit reservationen 7 som gäller folkpensionärernas möjligheter att få kommunalt bostadstilllägg. Deras möjligheter att få sådant tillägg — som är inkomstprövat — och beror på inkomsten och även på inkomst av förmögenhet. Inkomst av förmögenhet fastställs på följande sätt. På kapital räknar man med 5 96 som inkomst. Den som har pengar på banken skall alltså, oavsett vilken ränta pengarna står till, lägga 5 96 på kapitalet som inkomst. När det gäller en fastighet, t.ex. ett egethem som en pensionär har, räknar man 2 X& på fastighetens taxeringsvärde som inkomst. Detta påverkar alltså negativt möjligheterna att få kommunalt bostadstillägg. "Nu finns det en skärpningsgräns här, som har höjts något med anledning av ändringarna i taxeringsvärdena. Men vid 75 000 kr. taxeringsvärde blir det en skärpning så till vida att man då inte räknar 2 96 på taxeringsvärdet utan 10 96 — plus de 2 96 som man normalt alltid får uppge som avkastning av fastigheten. Det blir alltså 12 96. Enligt mitt sätt att se finns det ingen rimlig anledning att plötsligt ta 12 96 som inkomst på en fastighets taxeringsvärde när detta överstiger 75 000 kr., dvs. sex gånger mer än förut. Det måste vara något galet i detta. Vi hemställer att riksdagen begär att regeringen skall utreda det här problemet och försöka lösa det på ett bättre sätt. Sedan, herr talman, har vi avgivit ett särskilt yttrande, som i viss mån är knutet till reservationen 6 från centerpartiet. En reservation som för mig ter sig litet egendomlig sett från centerpartiets synpunkt. Från min egen synpunkt kanske den kan förefalla riktigare. försäkringsavgifterna. För oss moderater har det gällt att prioritera här, och då har vi valt att behålla taket för socialförsäkringsavgifterna, av den enkla anledningen att det inte utgår sjukersättning ovanför taket. Följaktligen skall det självfallet inte vara någon avgift heller. Det är att slå sönder systemet om man tar bort taket. Vi har sagt att av finansiella skäl har vi tvingats att prioritera, och då vill vi behålla taket. Centerpartiet däremot föreslår ju att man skall ha 18 000 kr. fritt även när det gäller socialförsäkringsavgiften och inte bara arbetsgivaravgiften. Det rimmar ju ganska illa med Hagauppgörelsen. Herr Josefson sade att han var förvånad över att utskottet inte hade anslutit sig till denna linje. Man kan sannerligen vara förvånad över att centerpartiet träffar en uppgörelse med socialdemokrater och folkpartister om att skaffa fram 1 miljard kronor genom att ta bort taket för socialförsäkringsavgifterna. Sedan plockar man tillbaka miljarden i andra änden på socialförsäkringssystemet genom att lägga dit ett golv, som är otroligt dyrbart. Det kan ju inte rimma med Hagauppgörelsen. Däremot håller jag helt och fullt med centerpartiet om att det här är ett utomordentligt allvarligt problem för egenföretagare, småföretagare, småjordbrukare och andra som har att erlägga sin egen socialförsäkringsavgift. Men vi har från moderat håll inte behövt lägga dit något golv — något avgiftsfritt belopp i botten — den här gången, därför att vi har gått emot socialförsäkringsavgifterna på 1,9 96; vi har gått emot arbetsgivaravgiften för vuxenutbildning på 0,15 96; vi har tidigare gått emot höjda arbetsgivaravgifter på 0,75 96. En del av detta kommer visserligen ett eller två år framåt i tiden — det har att göra med pensionsreformen - men vi har ändå gått emot det. Vi har dessutom gått emot att en företagare skall betala socialförsäkringsavgift på den del av inkomsten som är kapitalinkomst — vilket herr Josefson med all rätt påpekade är orimligt. Därför har vi sagt att man, när det gäller arbetsgivaravgiften på 4 96, skall få dra av 125 96. Det betyder att arbetsgivaravgiften blir 3 96 i praktiken. Vi sänker den alltså med 1 96. På det sättet har vi moderater förslag på 3,8 96 lägre arbetsgivaravgifter för egenföretagare därför att det här är ett svårt problem för dem. Det betyder att en inkomsttagare med 30 000 kr. i avgiftsunderlag får 1 140 kr. lägre arbetsgivaravgift. Centerförslaget om 18 000 kr. fritt i botten ger faktiskt ännu större lättnad för egenföretagare — över 2000 kr. —- men då skall vi komma ihåg att centern i andra sammanhang har lagt på 0,67 96 i arbetsgivaravgifter, vilket tar bort litet av effekten. Dessutom hävdar vi med skärpa att vårt skattesänkningsförslag är mindre inflationsdrivande än Hagauppgörelsen är och kommer att ge ett bättre utbyte för bl.a. egenföretagare — i synnerhet för dem med tämligen små inkomster. Det är märkligt att se hur de här avgifterna slår. Man blir närmast chockad, herr talman, när man ser vilka avgifter det är fråga om för en liten företagare. En egenföretagare med 40 000 kr. i inkomst, 35 000 kr. i taxerad inkomst i runda tal, får betala en arbetsgivaravgift på 880 kr., en ATP-avgift på 3 410 kr. och socialförsäkringsavgifter på 5 440 kr. Dessutom har han 1 96 till i småavgifter. Han kommer upp i över 10 000 kr. i arbetsgivaravgifter — en småjordbrukare t.ex. — och han har ungefär 9 700 kr. i skatt. Arbetsgivaravgifterna är alltså större än skatten. 19 000 kr. i skatt och arbetsgivaravgifter på 35 000 kr.! Detta är fullständigt orimligt! Nu är den här avgiften avdragsgill, men även om man tar hänsyn till avdragseffekten har den här mannen drygt 5 000 att betala, som en löntagare med 40 000 kr. inte har. Det här är — det håller jag helt med centerpartiet om — ett oerhört allvarligt problem. Det är naturligtvis av den anledningen ni vill lägga ett golv som skydd för de här egenföretagarna. Men vi har alltså redan gjort ett förslag som är i pengar lika mycket värt som er avgiftsfria del. Därför har vi från moderat håll inte behövt gå på er linje. Men jag håller med er i centerpartiet och folkpartiet om att man kanske får tänka sig att göra någonting i framtiden, när sambandet mellan försäkringsavgifterna och förmånerna helt har brutit samman. Det är nämligen vad som håller på att ske. Man gjorde den här höjningen av avgifterna för att underlätta för staten att klara skattesänkningen. Det var avsikten med det hela. Tidigare betalade staten 33 96 av dessa försäkringskostnader, men man ville lätta statens börda i samband med skattereformen, som medförde att staten fick in mindre pengar i skattekistan. Sedan har detta statliga bidrag till sjukförsäkringen hela tiden minskat.

Hur stort det fria beloppet skall vara kan ju diskuteras.

Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som moderaterna har fogat vid socialförsäkringsutskottets betänkande.
Herr talman! Utan att närmare gå in på stora problem som det nu är fråga om vill jag säga några ord om ett särskilt yttrande, som är fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17. Låt mig först slå fast att jag finner det angeläget att kostnaderna för socialförsäkringen bärs solidariskt. På den punkten har vi i folkpartiet ingen annan mening. Men det är samtidigt ett faktum att de social . försäkringsavgifter som egenföretagarna har att erlägga kan tynga olika hårt. De är särskilt kännbara för företagare med låga inkomster, bl.a. beroende på att de tas ut på ett bruttobelopp, till skillnad från t.ex. vad som är fallet inom inkomstbeskattningen, där det finns ett grundavdrag i botten. Man har enligt min mening skäl att förutsättningslöst pröva om det finns lösningar som kan leda till ett bättre utgångsläge för egenföretagare och fria yrkesutövare i detta avseende. Ett avgiftsfritt belopp i botten — ett grundavdrag — kan vara en lösning, även om jag vet att det kan resas invändningar mot den lösningen just med hänsyn till den grundförutsättning som jag pekade på inledningsvis, nämligen solidaritetsprincipen. Det finns dock såvitt jag kan bedöma skäl att förutsättningslöst pröva denna fråga. Jag hyser den uppfattningen att det inte är nödvändigt att tillsätta en särskild utredning. Även det gör att jag inte kunnat ansluta mig till reservationen. Pensionsålderskommittén har visserligen stora arbetsuppgifter, men när den nu slutfört sina undersökningar rörande sänkt och rörlig pensionsålder har den att ägna sig åt frågor beträffande bl.a. socialförsäkringsavgifterna. I det arbetet torde ingå de frågeställningar som jag här berört. Jag är angelägen om att framhålla vikten av att de verkligen tas upp skyndsamt. De förändringar av avgifternas nivå, konstruktion etc. som genomförts under senare år gör en översyn av gällande regler nödvändig när det gäller såväl åldersgränser som avgiftsunderlag. Detta bör enligt min mening vara pensionsålderskommitténs uppgift, och jag har för dagen inget annat yrkande än utskottets.

Motivet är helt enkelt finansiering av de sänkningar av den direkta statsskatten som skall göras. Jag vill tillägga att detta förslag — det framgår också av propositionen — är ett provisorium i avvaktan på de förslag som vi får från skatteutredningen. Vi är också inom utskottet praktiskt taget eniga — det är endast moderaterna som har mält sig ut — och det är väl fullt naturligt med hänsyn till att såväl centerpartiet som folkpartiet har slutit upp bakom uppgörelsen. Jag skall gärna erkänna att det kanske hade varit bättre om man hade höjt arbetsgivaravgifterna, vilket föreslogs från början, men det fanns tyvärr ingen möjlighet att komma fram på den vägen — det skulle ju låta bättre med en höjning av socialförsäkringsavgifterna. Jag skall övergå till att kommentera de andra reservationerna. I reservationen 2 av herr Hagberg i Borlänge föreslås att socialförsäkringsavgiften skall vara 8,4 96 i stället för 8 96, som föreslagits i propositionen. Detta betingas av — som man säger i motionen och reservationen — att patientavgifterna skulle vara oförändrade. Det är här fråga om en höjning från 12 till 15 kr. när det gäller sjukbesök och från 5 till 10 kr. när det gäller telefonförfrågningar. Det lär emellertid bli så att propositionen 36 i detta avseende kommer att bifallas av kammaren. Socialförsäkringsutskottet har ju varit enhälligt, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del, innebärande avslag på ändringsförslagen. I reservationen 4 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 menar herr Hagberg i Borlänge att höjningen av avgifterna för kommuner och landsting inte skall träda i kraft. Vpk vill i stället att man skall höja bolagsskatten och förmögenhetsskatten. Herr Wärnberg, som är talesman för skatteutskottet, har nyss varit inne på denna fråga. Jag vill bara understryka vad han har sagt och tillägga att vi vet att det finns flera intressenter när det gäller företagens vinster. Löntagarorganisationerna för ju sina avtalsförhandlingar, och jag tror inte det är riktigt att man ökar bolagsskatten i detta sammanhang. Det finns heller ingen an ledning, efter vad jag kan se, till att kommuner och landsting inte skall vara med och betala den del av avgiften som andra arbetsgivare får betala. Reservationen 5 av herrar Fridolfsson och Nisser har också berörts av herr Ringaby. Det gäller det s.k. likställighetsavtalet. Vi har från utskottets sida skrivit mycket positivt och förutsätter att man redan under hösten kommer att få ett förslag från pensionskommittén om hur man skall klara denna del. Staten, kommunerna och landstingen träffar ju likställighetsavtal med arbetstagare för vilka detta avtal kan gälla. Det finns också möjligheter, herr Ringaby, för privata arbetsgivare att träffa dessa avtal. Men det är klart att denna fråga har accentuerats med hänsyn till slopandet av avgiftstaket, och det blir större intresse för ett förslag om hur man skall reglera denna del. Pensionskommittén har lovat att lägga fram förslag redan under hösten, men om det kan komma så pass tidigt att det finns möjlighet att då presentera det i form av proposition är väl ganska osäkert. Med all sannolikhet kommer emellertid detta att ske under 1976. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt, innebärande avslag på reservationen. När det gäller reservationen 6 kan jag helt dela herr Ringabys uppfattning när han kritiserar centern. Det är ju litet egendomligt att man först är med om Hagauppgörelsen om att slopa det s.k. avgiftstaket men sedan vill ta tillbaka en del genom att ha ett avgiftsfritt belopp i botten. Det kan kanske till nöds försvaras med att dessa motioner var avgivna under den allmänna motionstiden, då Hagauppgörelsen inte var känd. Men man hade kanske bort föreskriva en något annorlunda formulering, exempelvis i ett särskilt yttrande från centern. Men nu har man reserverat sig på den punkten. Jag tror inte som herr Ringaby att det kan gälla så stora belopp. Jag har inte räknat över detta, men jag antar att herr Ringaby förutsätter att arbetsgivaren skulle bli befriad i fråga om alla löntagare med låga inkomster. Reservationen talar emellertid bara om egenföretagare och fria yrkesutövare. Det är klart att många av dem har ganska små inkomster, men jag föreställer mig också att många av dem har ganska stora inkomster och då också har möjligheter att klara socialförsäkringsavgifter och övriga avgifter. Vi måste här dra en parallell mellan låginkomsttagare och egna företagare i samma situation. Man har naturligtvis att välja hur mycket man vill ta ut i lön och hur mycket man vill avsätta till sociala förmåner. Nu säger herr Andersson i Nybro att man från centern inte avser att de totala avgifterna för socialförsäkringen skall minskas. Men om fria yrkesutövare och egenföretagare skall bli befriade från vissa delar, måste detta innebära att man övervältrar bördan på löntagarna, när det föreligger skyldighet att betala dessa avgifter, och det kan väl inte vara riktigt. Vill man njuta av förmånerna, så får man också vara med om att betala vad de kostar. När det gäller låginkomsttagare över huvud taget är det också ett klart samband mellan lönen och de sociala avgifterna. Låginkomsttagarna skulle lika gärna kunna säga: Om arbetsgivaren inte behöver betala de här avgifterna för oss skulle vi direkt kunna få en högre lön. Jag tror att man aldrig från löntagarhåll har varit inne på tanken att resonera på det sättet, utan man håller sig till den praxis som finns, och jag tycker att detta även skall gälla för egna företagare och fria yrkesutövare. I reservationen 7 vid det nyssnämnda betänkandet tar herrar Fridolfsson och Nisser upp en fråga som gäller pensionärerna. Detta har också berörts av herr Ringaby. Jag behöver inte offra så många ord på saken. Det framgår klart av vad utskottet skrivit att markanta förbättringar skett i det här hänseendet. Dels höjer man nu det skärpningsfria förmögenhetsbeloppet till 75 000 kr. för ensamstående och till 120 000 för äkta makar. Reduceringen sker sedan med 10 96 av förmögenhet och inkomst därutöver.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
Herr talman! Herr Karlsson i Ronneby ser inga skäl för att landsting och kommuner skall befrias från avgiftshöjningarna. Jag tycker att det föreligger synnerliga skäl för en sådan befrielse. Hela denna skatteomläggning påverkar ju utvecklingen i kommunerna. Nya utgifter påförs kommunerna, och för att kunna klara dem måste man höja skatter och taxor eller avstå från att ge viss service till invånarna. Vilka är det då som drabbas av detta? Jo, det är i första hand lågoch medelinkomsttagarna. Det är dessa grupper som drabbas hårdast av höjda kommunalskatter, men det är också de som har största behovet av utbyggd social service som barntillsyn och liknande. Socialförsäkringsutskottet avfärdar vpk-motionen om befrielse för kommuner och landsting från höjningen av socialförsäkringsavgiften med en enda mening om att man inte är beredd att biträda motionskravet. Någon ytterligare argumentation kostar man inte på sig. Det är likadant med skatteutskottets betänkande. Där behandlas kommunernas situation enbart under rubriken Kommunalt skattestopp, och utskottet finner att herr Bohmans motion om kommunalt skattestopp väsentligen redan är tillgodosedd genom överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden. Men bör det inte stå klart i den här diskussionen att här måste helt andra åtgärder till för att lösa kommunernas problem? Det tycker jag att de senaste dygnens debatt om kommunernas situation borde ha gjort klart. Och jag tror det är många kommunalmän som väntar sig att också finansministern skall ha något att säga i den frågan när han här senare i dag skall diskutera skatter.

Herr talman! Till herr Karlsson i Ronneby vill jag säga att när vi för fram vårt utredningskrav beträffande egenföretagarnas avgifter i reservationen 6 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 menar vi att utredningen får förutsättningslöst pröva frågan. Herr Karlsson i Ronneby kan inte komma förbi det faktum att egenföretagarna i dag erlägger avgifter för kapitalinkomster där andra inkomsttagare inte erlägger några avgifter.

Jag tror att de flesta socialdemokrater måste erkänna att detta är otillfredsställande. Hela denna problematik bör belysas i en utredning. Sedan tycker jag inte att det är överraskande att moderaterna inte har ställt upp bakom denna reservation. Snarare är det en konsekvent linje från det hållet att man vill slåss för höginkomsttagarna men känner mera svalt för låginkomstgrupperna.
Herr talman! Herr Berndtson kan ju rösta på reservationerna 1 och 3. Då blir reservationen 4, där man förespråkar att kommuner och landsting bör undantas från de föreslagna höjningarna av socialförsäkringsavgiften, faktiskt tillgodosedd. Vi moderater vill inte ha någon höjning av de avgifterna, och då kan herr Berndtson som sagt rösta på nämnda reservationer, så slipper landstingen dessa höjningar. Men problemet är ändå inte så enkelt, herr Berndtson, ty kommuner och landsting sysslar inte bara med sjukvård och sociala frågor utan driver ibland också affärsföretag. Och då skulle det bli en väldigt sned konkurrens gentemot de privata, om kommuner och landsting skulle slippa betala, medan de privata skulle erlägga sådana avgifter. Det där är ett ganska svårt problem. Vad sedan gäller reservationen 6 sade herr Andersson i Nybro att vi moderater försvarar höginkomsttagarnas intressen. Det förstod jag inte alls, men det får vi kanske klara upp på tu man hand. Jag kan emellertid erkänna att centerpartisterna är konsekventa så till vida som de i fjol hade en likadan reservation som i år, där de krävde ett avgiftsfritt belopp i botten för egenföretagarna. Där har alltså centerpartisterna följt sin tidigare linje. Men även vi moderater har varit konsekventa, eftersom vi hela tiden har gått emot höjningarna av dessa avgifter och alltså inte har behövt något golv i botten. Jag skall här inte räkna på vad ett genomförande av kravet i reservationen 6 skulle kosta, men det är klart att om man bara går till egenföretagare utan några anställda kostar det kanske inte så mycket. Det rör sig väl då om 2 400 kr. för den som har 30 000 kr. i inkomst; jag är inte säker på hur långt man skall gå i tolkningen av reservationen. Men vi moderater har som sagt också varit konsekventa i vårt ställningstagande, och vårt förslag är dessutom betydligt bättre för egenföretagarna, eftersom det också ger en lägre avgift för den person som egenföretagaren råkar ha anställd.
Herr talman! Jag förutsätter, herr Berndtson, att vi här diskuterar de socialförsäkringsavgifter som nämnts i propositionen, alltså 1,9 96, inte socialförsäkringsavgifterna över huvud taget. Ty herr Berndtson kan väl ändå inte mena annat än att också landsting och kommuner i egenskap av arbetsgivare skall betala den delen av socialavgifterna som faller på arbetstagarna inom kommuner och landsting? Denna del, alltså 1,9 96, är ju till för att finansiera den direkta skattesänkningen. Som jag sade i mitt tidigare anförande är detta ett provisorium som kan komma att avlösas av något annat system när skattekommittén lägger fram sitt förslag. Sedan talade herr Andersson i Nybro om egenföretagare och likställda, men när det gäller deras inkomster tycker jag det är ganska likgiltigt om inkomsterna härrör sig direkt från arbete eller från investerat kapital. Det är ju inkomsten som sådan som är det intressanta. Man avgör själv vad man skall ta ut i nominell lön och vad man vill avsätta för de sociala förmånerna framöver. Och jag tycker inte det är riktigt att man inte själv skall vara med och betala de sociala förmåner som man vill njuta frukterna av framdeles. Vill man ha förmånerna, så får man också vara med och betala för dem, även om det i vissa lägen kan vara besvärligt.
Herr talman! Det framgår av reservationen vilken avgift vi vill att kommuner och landsting skall befrias ifrån. Det är alltså det konkreta förslag som nu behandlas. Men — det är väl också klart, herr Karlsson i Ronneby — när socialförsäkringsavgifter används i ett skattepolitiskt sammanhang blir de mera intressanta att diskutera också med utgångspunkt i den kommunalekonomiska situationen. Jag tror inte att man kan hålla på och vältra över bördor på kommunerna utan att få negativa effekter både i socialt hänseende och i kommunalskattehänseende. Till herr Ringaby vill jag säga att det är ett dåligt recept moderaterna har, om man vill lösa kommunernas och landstingens problem. Moderaterna vill ju inte ta ut några avgifter ens av de privata arbetsgivarna, och det är någonting helt annat.

Herr talman! Den del av det nu aktuella skattepaketet som går tillbaka på trepartiuppgörelsen mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har, i likhet med de båda närmast föregående skatteomläggningarna, i första hand tagit sikte på att underlätta löneförhandlingarna. Kritiken mot skatteuppgörelsen har inte sällan träffat fel just därför att detta centrala faktum inte beaktats tillräckligt. Samtidigt — det behöver man enligt min mening inte sticka under stol med — har den nära anknytning som upprätthållits mellan löneförhandlingar och skattereformer de senaste åren i vissa avseenden begränsat handlingsfriheten på det skattepolitiska området. Det måste enligt min mening nu kompenseras på så sätt, att de tre utredningar som är verksamma på skatteområdet får möjligheter att arbeta fram förslag till mer långsiktiga lösningar, där de reformkrav som inte kunnat tillgodoses genom de senaste årens provisorier ges större utrymme. När de tre partierna träffade sin uppgörelse för två månader sedan hade löneförhandlingarna mer eller mindre kört fast. Det stod samtidigt klart att en utdragen lönerörelse skulle inverka mycket menligt på den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Framför allt löpte vi risken att utdragna förhandlingar skulle förstärka den begynnande nedgången i konjunkturen. Sysselsättning och produktion skulle då snabbt komma i fara. Vad det gällde var alltså att förebygga samma utveckling som vi hade 1971: arbetskonflikternas år och inledningen till 1971/72 års sysselsättningskris. Som företrädarna för centern framhöll redan i finansdebatten här i kammaren var säkert alla partier i riksdagen i den situationen beredda att ta sitt ansvar, även om den uppgörelse som träffades till slut endast kom att omfatta tre partier. Nu är lönerörelserna i hamn på de viktigaste avtalsområdena. Det är givetvis ännu alldeles för tidigt att fälla något slutgiltigt omdöme om vilken betydelse skatteuppgörelsen har haft. Så mycket bör ändå stå klart att vi utan uppgörelsen inte hade haft några tvååriga avtal. Det är knappast heller troligt att det gått att komma fram till ettåriga avtal utan komplikationer. I sämsta fall hade vi så här dags varit invecklade i allvarliga konflikter på arbetsmarknaden. Men det har vi kunnat undvika. I så måtto har det främsta syftet med skatteuppgörelsen, som jag ser det, uppnåtts. Uppgörelsen och det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag kommer också att nästa år tillförsäkra inkomsttagare i lägre inkomstlägen och mellaninkomstlägen en inte föraktlig sänkning av statsskatten nästa år. Däremot kan man väl vid det här !aget konstatera att skatteuppgörelsen inte förmått hindra att de nya avtalen i stor utsträckning är ”inflationsavtal” i den meningen att de reala förbättringarna inte alls kommer att stå i proportion till de stora nominella påslagen. När det gäller innehållet i det paket som vi skall fatta beslut om lägger vi i centern särskild vikt vid att skatteskalan, som i stor utsträckning bygger på majoritetsförslaget i skatteutredningen, den här gången har 120 fått utpräglad låginkomstprofil. Jämfört med förra årets Hagaöverenskommelse får inkomsttagare med inkomster på 25 000-40 000 kr. 200 300 kr. större skattelättnad den här gången. I inkomstlägena över 50 000 kr. blir däremot lättnaderna mindre. Till detta kommer barnbidragshöjningen med 300 kr., som har stor betydelse för barnfamiljerna och är särskilt värdefull och angelägen för barnfamiljer med låga inkomster. Genom att en del av omläggningen finansieras på annat sätt än med arbetsgivaravgifter har det i avtalsförhandlingarna också reellt sett funnits större utrymme för låglönesatsningar än vad en finansiering med enbart arbetsgivaravgifter skulle ha medgett. Vad i övrigt gäller finansieringen redovisade centern i partiförhandlingarna alternativ helt utan inslag av höjda arbetsgivaravgifter. Regeringen ställde dock en viss höjning av arbetsgivaravgifterna som villkor för en uppgörelse. Mot bakgrund av tidigare uppgörelser bör det dock betraktas som ett framsteg att företagens avgifter på lönerna för det stora flertalet anställda nu har kunnat begränsas till ungefär hälften av vad som skulle ha blivit fallet, om omläggningen i sin helhet skulle ha finansierats med arbetsgivaravgifter. Vi fäster också stor vikt vid att den del av företagarnas och de fria yrkesutövarnas inkomst som är fri från löneskatt har kunnat höjas till 18 000 kr. Ett motsvarande fribelopp borde enligt vår mening finnas beträffande socialförsäkringsavgifterna. Omläggningarna från direkt statsskatt till arbetsgivaravgifter och motsvarande egenavgifter på företagarnas inkomster har nämligen i många fall lett till att existensminimireglerna satts ur spel. Med nuvarande regler kan företagare och andra fria yrkesutövare med låga inkomster tvingas att betala skatter och avgifter som står i alldeles uppenbart missförhållande till inkomsternas storlek. Som framgår av socialförsäkringsutskottets betänkande har vi emellertid inte fått gehör för vårt krav den här gången. Till det positiva i den uppgörelse som partierna har träffat hör den fördubbling av sparavdraget från 400 till 800 kr. som utskottets majoritet nu föreslår skall genomföras. Den proposition och de utskottsbetänkanden som vi nu diskuterar innefattar också några frågor som inte berörs av trepartiöverenskommelsen. Dit hör bl.a. ändringarna i villabeskattningen. Man kan här kort och gott konstatera att de ändringar som har föreslagits i propositionen inte är tillräckliga för att motverka de höjningar av beskattningen som kommer som en följd av de höjda taxeringsvärdena. Enligt vår mening finns det ingen anledning att kort efter förra årets stora bostadspolitiska beslut höja bostadskostnaderna för denna kategori boende. Därför bör schablonavdraget höjas till 1000 kr. samtidigt som gränsen för den s.k. lyxvillabeskattningen räknas upp, så att denna högre beskattning inte träffar nybyggda småhus som har finansierats med statliga lån. De senaste årens starka koppling mellan löner och skatter har lett till att en del önskvärda förändringar i skattesystemet har fått anstå. Obe roende av i vilken utsträckning man väljer att sätta in förändringar i skattesystemet som ett led i avtalsrörelserna måste dessa problem nu få en lösning. Det förutsätter att 1972 års skatteutredning, företagsskatteberedningen och kommunalekonomiska utredningen får möjligheter att i större utsträckning ägna sig åt de långsiktiga problemen. Som skatteutskottet framhåller i sitt yttrande över en socialdemokratisk motion kräver också flera av de nu mest påtagliga problemen på skatteområdet ett mycket nära samarbete mellan dessa tre utredningar. Redan i samband med att vi 1970/71 fick det skattesystem för den personliga beskattningen som vi nu har vände vi i centern oss mot vissa inslag. Kritiken gällde framför allt barnfamiljernas situation, den ringa hänsynen till inkomsttagare med mycket låga inkomster och bibehållandet av den faktiska sambeskattningen för företagarfamiljer. Även om den omläggning som vi i dag skall fatta beslut om innehåller inslag som i första hand gynnar låginkomsttagarna måste dessa gruppers problem ges förtur också i det fortsatta reformarbetet. Ett första steg borde därvid kunna vara att vid sidan av de förändringar i uttaget av socialförsäkringsavgifter som jag redan har pekat på ge heltidsarbetande med låga inkomster rätt till det extra avdrag som sedan några år kan utnyttjas av pensionärer. Jag har väldigt svårt att förstå, varför en person som ännu är ute i produktionen — som alltså inte har uppnått pensionsåldern — men inte har högre inkomst än en pensionär skall betala högre skatt. Är han egen företagare tillkommer dessutom de sociala avgifterna, som redan i låga inkomstlägen uppgår till stora belopp. För barnfamiljerna har de åtgärder som vidtagits de senaste åren varit otillräckliga. Inte heller den barnbidragshöjning med 300 kr. som vi nu fått igenom löser naturligtvis barnfamiljernas problem. Reformarbetet på skatteområdet måste därför i fortsättningen också ha en stark inriktning på att lösa problemen för denna grupp. Nästa steg bör här vara att införa ett vårdnadsbidrag till föräldrar med små barn. Vi har tidigare i år lagt fram förslag om detta. Den faktiska sambeskattningen måste, som jag redan understrukit, avskaffas. Makar som arbetar tillsammans i ett eget företag beskattas ju inte var för sig, utan endera maken får skatta för hela inkomsten. En sådan reform berör inte något större antal människor — det är tekniskt sett inte heller någon svår fråga att lösa. Därför har jag väldigt svårt att förstå den ovilja som uppenbarligen finns på socialdemokratiskt håll att få bort den orättvisa mot dem som drabbas som följer med den nuvarande faktiska sambeskattningen. När det gäller företagsbeskattningen är en av de mest centrala frågorna hur långt man skall gå med att ta ut arbetsgivaravgifter i den form som vi nu har, dvs. avgifter direkt på lönesumman. Enligt min uppfattning har vi redan passerat den gräns där avgifter av detta slag får allvarliga återverkningar på sysselsättningen på längre sikt. Inte minst från den utgångspunkten är det därför nödvändigt att äntligen ge sig tid att analysera verkningarna av de senaste årens kraftiga höjningar och pröva alternativa beskattningsformer. Jag är starkt medveten om att detta inte är något lätt problem: tanken på någon form av ”produktionsskatt” är säkert inte så lätt att omsätta i praktiken. Även mera begränsade omläggningar kan dock bidra till att få till stånd en företagsbeskattning som är betydligt bättre anpassad till företagens bärkraft än det nuvarande skatteuttaget, som slår blint. Och det är ganska svårt att förstå att inte principen om skatt efter bärkraft också skall få gälla i fråga om beskattningen av företag. Det tredje stora problemområdet gäller kommunernas ekonomi. Kommuner och landsting har, det är ofrånkomligt, i mycket hög grad påverkats av omläggningarna av den statliga beskattningen, främst på så sätt att de statliga skatteomläggningarna fortlöpande har urholkat det kommunala skatteunderlaget. Samtidigt utsätts den kommunala ekonomin för påfrestningar genom att kommunerna fortlöpande får ta på sig ett ökat ansvar på olika områden. För den närmaste tiden kommer bl.a. barnomsorgen att ställa stora anspråk på ekonomiska resurser. Samtidigt har kommunerna i olika omgångar ålagts att hålla tillbaka sina krav på kompenserande inkomster. Någon motsvarande återhållsamhet från statens sida är svår att iaktta. Tvärtom har ju finansministern genomgående varit mycket angelägen att i särskild ordning kompensera statskassan för varje liten utgiftsökning. Enbart under våren har riksdagen förelagts en mycket omfattande provkarta på helt nya avgifter eller höjningar av tidigare existerande avgifter och skatter: övernattningsavgift, vuxenutbildningsavgift, ny avgift för arbetsmarknadsutbildning, höjd sjukförsäkringsavgift, höjd folkpensionsavgift, höjd byggnadsforskningsavgift, höjd arbetsmiljöavgift. Jag är inte säker på att uppräkningen är fullständig. Men om det är rätt och riktigt att för statskassans del vid varje tillfälle kompensera för varje ny utgift, måste ju den principen vara riktig även för kommunerna. I längden är detta en ohållbar situation. Det går inte, herr talman, att i det ena ögonblicket låtsas som om kommunerna inte fanns och ögonblicket efter — när det visar sig att de statliga åtgärderna får återverkningar för kommunerna — hindra dessa att kompensera sig för ökade utgifter eller uteblivna inkomster. När jag säger detta innebär det inte att jag rekommenderar höjda kommunalskatter. Den skatten slår särskilt hårt för den som har små inkomster. Summan av kommunal och landstingsskatter är så hög att de ansvariga ute i kommunerna tänker sig mycket noga för innan de föreslår höjda skatter. Det behövs inget förbud för att de skall avhålla sig från att ta ut skatter som inte är nödvändiga för den kommunala verksamheten. Därför — om vi vill hålla nere de kommunala utdebeteringarna — då måste denna vilja kombineras med åtgärder som underlättar för kommunerna att klara sin ekonomi. För att ta ett konkret exempel: Vi kan inte kräva att kommunerna skall öka sina insatser på barnomsorgens område och samtidigt begära att de skall göra detta med oförändrade inkomster. Herr talman! Statens handlande måste på ett helt annat sätt än tidigare ta hänsyn till kommunernas förutsättningar och villkor, och därför måste staten ta en ökad andel av det ekonomiska ansvaret.

Herr talman! För två månader sedan hade vi i riksdagens finansdebatt ett första tillfälle att granska den skattepolitiska överenskommelse som just hade träffats. Syftet med det förslag till skatteomläggning som de tre partierna kom med var att underlätta för parterna på arbetsmarknaden att snabbt sluta ett tvåårigt avtal med villkor som bevarade och befrämjade samhällsekonomisk stabilitet och som gav den enskilde löntagaren en verklig standardförbättring. Nu kan vi bättre se i vilken utsträckning skatteomläggningen haft eller inte haft de fördelar som dess upphovsmän tillagt den. Till att börja med, herr talman, vet vi att det varit möjligt att i centrala förhandlingar sluta tvåårsavtal. Med stor tillfredsställelse välkomnar vi steg som innebär ökade garantier för arbetsfred. Men en fråga som man kan ställa sig är om de skatteförslag som vi nu debatterar på något väsentligt sätt har underlättat förhandlingarna. Särskilt snabbt och lätt visade det sig inte vara att efter Haga Il-överenskommelsen sluta avtal. I finansdebatten sade Gunnar Sträng att ”skall parterna lyckas med en snabb uppgörelse, bör den nog omsättas i verkligheten helst inom innevarande månad”. Enligt herr Strängs egen definition har det alltså inte varit någon snabb uppgörelse eftersom det tagit avsevärt längre tid. Vi vet också att för att skattepolitiken inte skulle se alltför avslöjad ut så fick herr Sträng lov att köra fram med avtalsverket och med staten som löneledare och sluta ett mycket dyrt tvåårsavtal. Men syftet med skatteomläggningen var inte bara att det över huvud taget skulle slutas ett avtal utan också att avtalsvillkoren skulle vara sådana att ekonomisk stabilitet befrämjades. Om man tittar på avtalen utifrån den utgångspunkten kan man se att det blivit de mest kostnadshöjande avtal som någonsin träffats. Och det är inget vidare gott betyg åt skatteöverenskommelsen att den på det viset givit inflationsbrasan famnar av eldfängt bränsle. Regeringens argument är att utan skatteomläggningar av den här typen skulle avtalen kommit att bli ännu mer kostnadsuppdrivande. Men det är i så fall att verkligen underkänna grunden i den egna ekonomiska politiken att göra gällande att utan årligen hoprafsade skatteomläggningar skulle kostnadshöjningarna i avtalen bli av rent kaotisk omfattning. Dessutom måste man verkligen fråga sig om det är sant det som regeringen säger att utan sådana här hoprafsade skatteöverenskommelser skulle kostnadshöjningarna ha blivit större än de nu blivit. Man måste fråga sig: Är det verkligen riktigt? Finansministerns tanke är att löntagarorganisationerna slår av på sina krav med hänsyn dels till att i botten ligger en rejäl inkomstökning i form av en skattesänkning, dels till att företagens lönebetalningsförmåga minskat genom att stora extra löne skatter pålagts. Det är alltså herr Strängs argumentation. De fackliga organisationerna säger också att de tar hänsyn på det vis som herr Sträng gör gällande. Men det finns en fortsättning på historien, och det är att de fackliga organisationerna också alldeles klart säger att de tar hänsyn till den inflation som är i samhället. Då måste man fråga sig om det inte är på det viset att en skatteomläggning av den här typen har kommit att leda till att priserna kommer att stiga mer än de skulle göra om man skapat utrymme för en sänkning av inkomstskatterna utan att samtidigt höja en rad andra skatter. Det är vår uppfattning att dessa andra skattehöjningar, som Haga II alltså har inneburit, höjer priserna och därmed driver upp kompensationskraven. Skatteomläggningen innebär till att börja med att olika punktskatter höjs. Därmed stiger priserna. Sedan genomförs kraftiga höjningar av löneskatterna, och företagen måste på något sätt täcka in de kostnadsökningarna. För så fort kostnaderna stiger mer än produktiviteten så återstår inte något mer än att höja priserna om inte företagen skall gå omkull. Under tvåårsperioden kommer arbetsgivaravgifterna att stiga med ungefär 8 26. Det betyder stora prishöjningar utöver vad som skulle ha behövts om man hade kunnat sänka inkomstskatterna utan att höja dessa olika avgifter. Det är den jämförelse vi får lov att göra. De positiva verkningar som sänkningen av inkomstskatteskalan kan ha haft på avtalskraven har motverkats och mer till av de negativa verkningar på avtalskraven som olika höjningar av andra skatter har haft genom att de kommit att höja priserna. Det är utomordentligt olyckligt att man inte har utnyttjat tillfället att göra en verkligt stabiliserande skattereform. Herr Fälldin konstaterade här för en stund sedan att denna överenskommelse, ehuru den enligt herr Fälldin hade vissa företräden, dock uppenbarligen inte hade förhindrat inflationistiska avtal. Det är ju en utomordentligt allvarlig kritik av vad som håller på att hända. Att inflationen har fått nytt bränsle är djupt olyckligt. Det är olyckligt inte bara i sig självt utan också därför att vårt konkurrensläge blir sämre gentemot omvärlden. Herr Sträng påpekade senast i kompletteringspropositionen att vi inte orkar hålla på att låna i utlandet i den omfattning som vi gör f.n. — och det är helt riktigt — utan vi måste arbeta upp vår export. Men det blir i så fall inte bara en fråga om att bygga ut själva produktionsapparaten — det är viktigt nog — utan också en fråga om att ha sådana kostnader att man verkligen kan konkurrera och sälja. Även om andra länder har inflation, och i vissa länder en kraftig inflation, förhindrar inte det att de starka kostnadshöjningar som vi nu får försämrar det konkurrensläge och den exportsituation som vi annars skulle ha haft. I den mån vi på det sättet försämrar vårt konkurrensläge är det också allvarligt därför att det blir ju besvärande för sysselsättningen. Särskilt i ett läge med vikande exportkonjunkturer är det synd att man ytterligare gör det svårt att upprätthålla och stärka sysselsättningen i vår viktiga exportnäring. Såvitt jag förstår har skatteomläggningen inte medfört att det gått särskilt lätt att sluta detta avtal. Inte heller har det blivit ett avtal som har stärkt den ekonomiska stabiliteten. Då kan man slutligen fråga sig: Är nu detta ett avtal som har givit den enskilde löntagaren en påtaglig förbättring? Det skulle man ju kunna tro när man hör att det är rekordmässiga höjningar som genomförts i avtalen. Men vad som verkligen stiger extremt mycket är lönekostnaderna. Löneutbetalningarna däremot till den enskilde löntagaren ökar inte lika mycket. Det är de stora höjningarna i arbetsgivaravgifterna som skapar detta avstånd mellan vad arbetsgivarna har att betala ut extra och det tillskott som löntagarna får. Låt oss i ett exempel se vad den enskilde löntagaren kommer att få 1976, det år som den nu aktuella skatteomläggningen avser. Om vi här tar en person som förra året hade 50 000 kr. i inkomst och som nästa år får ett lönelyft med 3 000 kr. — hur mycket av lönelyftet får han då behålla efter skatt? Jo, han får behålla 1 100 kr. Att det blir så stora avbränningar — 1 900 i skatter på den här löneökningen — beror på att marginalskatterna, som inte alls har sänkts i denna skatteomläggning, åstadkommer sådana ofantliga avbränningar. Marginalskatten har inte sänkts för den genomsnittlige heltidsarbetande inkomsttagaren, som vi moderater hade begärt. Marginalskatten för dem uppgår till 63 kr. av 100. Därtill kommer, som vi vet, att bostadstilläggen minskar och barndaghemsavgiften ökar när inkomsten stiger. Det kan bli synnerligen litet kvar, mindre än 1100 kr. av 3000 kr. Sedan har vi att ta hänsyn till vad omläggningen av skatteskalan innebär för personen i vårt exempel. Även om marginalskatten inte sänks för honom, så får han en viss sänkning av sin totala skatt genom att marginalskatten sänks i lägre inkomstskikt. Det innebär för hans del att han får 1600 kr. mer än han annars skulle ha fått. Hans inkomst efter skatt kommer alltså för det här året att öka med 2 700 kr. Men sedan har vi prisstegringarna att ta hänsyn till också. Räknar vi med att prisstegringarna skulle bli 9 96 1976, så försvinner mer än 2 700 kr. från denne persons köpkraft. Slutresultatet är att hans inkomstökning, som förhandlats fram, smälter bort och förbyts i en förlust. Standardstegringen för de enskilda inkomsttagarna kommer trots dessa rekordartade höjningar av kostnaderna att bli obetydlig eller på gränsen till obefintlig. Det är därför, herr talman, som dessa förhandlingar efter skatteöverenskommelsen inte alls blev så lätta som dess upphovsmän hade tänkt sig. Det är därför herr Sträng fick lov att köra ut som löneledare för att liksom pressa på. Det var f.ö. en ganska underlig stämning som härskade i de kommentarer som kom från LO och SAF när det centrala avtalet var färdigt. I en bra kompromiss skall visserligen båda parter vara litet sura av sig, men de skall också ha någonting att glädja sig åt. Det som kunde utläsas ur kommentarerna från Gunnar Nilsson och herr Giesecke var att de visserligen kunde vara glada över att de hade slutit ett avtal, men något därutöver kunde de inte glädja sig åt. Gunnar Nilsson konstaterade att förhandlingarna hade varit långa och svåra och att man kommit överens om den största löneuppräkningen någonsin. Men han konstaterade också att han inte kunde garantera att det skulle bli ens en treprocentig reallöneförbättring för löntagarna. Här finns en beklämmande uppgivenhet inför de förhållanden som den nuvarande skattepolitiken innebär för arbetsmarknadens parter. Det är uppenbart att den senaste skatteomläggningen, som vi nu diskuterar, inte minskat resignationen. Ett ”aldrig mera” från både Nilsson och Giesecke har varit den sammanfattande kommentaren till förhandlingarna i Hagaöverenskommelsernas tecken. Det är något skevt när man behöver förhandla om kostnadsökningar på 30 96 och ändå inte kan räkna med att i standardförbättring få ens en tiondel av detta. Under förra året hade vi haft goda möjligheter att skapa förutsättningar för en stabiliserande politik som hade givit inkomstförbättringar utan inflationsdrivande kostnadshöjningar. De förutsättningarna tillvaratogs inte. För att leka en smula med ord kan man säga, herr Sträng, att år 1974 blev ett förlorat år vad beträffar åtgärder som skulle kunna lägga grunden för ekonomisk stabilitet i år och under nästa år. Vi moderater ville att man förra året verkligen skulle begagna de möjligheter som då fanns. Vi framlade i olika omgångar sådana förslag. I början av december presenterade Gösta Bohman i en debatt med finansministern ett antiinflationsprogram. Utgångspunkten i det programmet var att statsmakterna i sin skattepolitik skulle garantera sådana villkor att en treprocentig standardstegring skulle komma till stånd utan inflationsdrivande kostnadshöjningar. I gengäld skulle statsmakterna då kräva betydligt större återhållsamhet på löne och prissidan. På det viset skulle förutsättningar för ekonomisk stabilitet kunna skapas. Stabiliteten skulle kunna befästas genom att i sig själv stärka den svenska kronans ställning så att vi inte skulle behöva importera prisstegringar från utlandet. I debatten då med herr Bohman sade herr Sträng att det var för tidigt och herr Palme att det var för sent att ta några sådana initiativ. Vad som nu har hänt, vare sig det är för sent eller för tidigt ur herrarnas synvinkel, är att vi fått denna skatteöverenskommelse, som prisas av sina upphovsmän men som inneburit rekordartade, inflationistiska kostnadshöjningar och små eller inga standardstegringar. Vi moderater ställde oss utanför denna skatteöverenskommelse därför att vi ansåg att den illa tog vara på de möjligheter som borde ha funnits för att skapa ekonomisk stabilitet. Erfarenheterna sedan dess bekräftar vår bedömning. Sammanhangen är ganska otvetydiga, förefaller det oss, och de har utvecklats väl i en ledare av Svante Nycander i Dagens Nyheter den 25 april. Den är så bra att jag här vill läsa upp en stump: ”Den tvåårsuppgörelse på drygt 30 procent som SAF och LO redan i allt väsentligt är överens om är nog det mest inflationistiska löneavtal som träffats i Sverige. Det ekonomiska underlaget består huvudsakligen av luft.” Svante Nycander fortsätter litet längre fram: ”När avtalsförhandlingarna började i höstas handlade debatten om huruvida det verkligen är nödvändigt att Sverige blint skall följa med den internationella inflationen. Både inom SAF och inom LO fanns det en öppenhet för att diskutera en nationell prisstabilisering, vilken skulle innebära en helt ny utgångspunkt för lönepolitiken. Tanken avvisades som orealistisk av Gunnar Sträng. De uppgörelser som nu träffas är snarast överanpassade till inflationen: Man har lättsinnigt räknat med att en ny samhällsekonomisk balans kan etableras på en ca 30 procent högre kostnadsnivå. När det inte har funnits något prispolitiskt mål har det blivit en allmän glidning i resonemangen. Förhandlingarna har förts utifrån gissningar och spekulationer, som verkat avtrubbande. Varken löntagarna eller företagen bör acceptera att kommande avtalsrörelser skall föras under sådana förutsättningar. En fortsatt ohämmad inflation undergräver lönepolitiken. Det har vi sett tydligare i år än någon gång förut.” Det är sanningens ord, och det är också vår uppfattning. Det grundläggande felet med den skatteomläggning som vi nu diskuterar är att den inte är en skattesänkning. Det är så roande att ibland höra företrädare för SSU gräla på finansministern för att han genomför en skattesänkning. Det genomförs ingen skattesänkning, utan det är en skattehöjning. Låt oss se hur det blir en skattehöjning. Vi vet att regeringen skryter med att skattesänkningen är ”totalfinansierad”, dvs. för varje krona man sänker en skatt med höjer man någon annan skatt lika mycket. Redan av det framgår att regeringen inte avsett att göra någon skattesänkning. Att det sedan i år och nästa år inte bara blir fråga om totalfinansiering utan en överfinansiering, dvs. stora skattehöjningar, beror på följande förhållanden. Inflationen smyghöjer skatterna, inkomsttagarna kommer upp i högre skatteklasser och de drabbas av hårdare progressiva skatter — så blir det om man inte har en indexreglerad skatteskala. Alla borgerliga partier har varit överens om att vi har denna automatik, och man har sagt att den nästa år kommer att ge åtminstone 2 500 miljoner extra åt staten. Med de löneökningar som nu är avtalade kommer dessa 2 500 miljoner snarare att bli 4 miljarder. Finansministern säger då: Ja, men statsverkets utgifter stiger också med inflationen, och de extra pengar som flyter in behövs för dessa extra utgifter. Men det är ett mycket dåligt försvar. Det är visserligen sant att statens kostnader stiger ungefär i takt med inflationen, men poängen i det resonemang som vi och åtminstone tidigare de andra borgerliga partierna har drivit är att på grund av progressionen stiger skatteinkomsterna snabbare än inflationen. I den långtidsbudget som årligen läggs fram i kompletteringspropositionen brukar man kunna se hur de statliga budgetunderskotten fram genom åren snabbt minskar till följd av att inkomsterna stiger propor tionsvis snabbare än utgifterna så länge man inte åtar sig nya utgiftsprogram. I debatten med herr Sträng har vi framfört detta, inte minst i de skatteöverläggningar som vi hade i samband med Haga II. I år är långtidsbudgeten — fiffigt nog — uppställd på ett sätt, som gör det svårare att ur materialet avläsa det som tidigare har klart framgått. Jag drar mig inte för att säga att jag undrar varför information på det sättet undertrycks. Det finns flera anledningar till att skatterna kommer att stiga. Olika punktskatter utöver dem som ingår i Hagaöverenskommelsen kommer att höjas, och det ger ungefär 600 miljoner. De punktskatter som man över huvud taget genomför kommer att höjas redan i år, och det ger en extra skattehöjning på ungefär 900 miljoner. Utöver de arbetsgivaravgifter som skall höjas inom ramen för Haga II sker höjningar av arbetsgivaravgifterna på en lång rad andra punkter med ytterligare ungefär 2 96. Det ger skatteskärpningar på upp mot 3 miljarder. Vi har dessutom fastighetsskatterna, som även med herr Strängs smärre korrigeringar i systemet driver in ungefär 800 miljoner extra till staten. Slutligen är det — som herr Fälldin mycket riktigt påpekade — sannolikt att kommunalskatterna stiger. I uppgörelsen om kommunalskattestoppet, som det så vackert heter, finns en bestämmelse som säger att kommunalskatterna kan höjas med 1 krona under den här tvåårsperioden. Men sedan den överenskommelsen träffades har det blivit klart att kommunerna utöver stora kostnadsökningar slås av ytterligare starkt stegrade arbetsgivaravgifter. Detta kommer oundvikligen, som Landsorganisationen har påpekat, att skapa svårigheter för kommunerna. Och sannolikt kommer de skatter som kommunerna tvingas ta ut att stiga med mer än den krona som här ingår i avtalet. Men redan kronan kommer att kännas. Av detta, herr talman, framgår att det självklart inte är fråga om någon skattesänkning. Det är inte heller någon ”totalfinansiering” utan en kraftig överfinansiering. I konsumentupplysningens och sanningens namn bör det verkligen framhållas. För att de i vårt land mycket ansvarskännande organisationerna skall ha en chans att bidra till en stabiliserande politik måste man ha en annan skattepolitik. Vårt alternativ är utformat mot den bakgrunden. Vårt alternativ bygger på den uppfattningen att det behövs en verklig skattesänkning och inte bara något som utges för att vara en skattesänkning. När andra partier anser att kravet på en skattesänkning är så viktigt att de år efter år talar om det och t.o.m. genomför vad man kallar en skattesänkning, anser vi att det är dags att också verkligen göra en skattesänkning. Hur skapar man då utrymme för en verklig skattesänkning? Jag har redan påmint om att det finns en automatik genom inflationens verkningar, som leder till att statsverket får extra stora inkomster. Här har vi synpunkter som vi framfört tillsammans med de andra borgerliga partierna. Vårt första krav är att dessa automatiska inkomststegringar inte genast skall leda till nya utgiftsprogram, utan vara signalen till att det finns utrymme för en skattesänkning. Redan en begränsning av utgiftsökningarna skulle snabbt leda ut ur det nuvarande skattemoraset. Men man kan sträcka ambitionerna längre än så genom att göra regelrätta besparingar. Utskottsmajoriteten säger att det kan inte vara möjligt att snabbt åstadkomma den här miljarden i besparingar, som vi talar om, i en budget på 100 miljarder. Det mål som vi har satt är ingenting långtgående. Det gäller en procent av de totala utgifterna f. n. Man brukar, med herr Sträng i spetsen, förlöjliga 1958 års besparingsutredning därför att den bara kom med besparingsförslag om 330 miljoner. Men innan man driver hånet för långt, skall man vara medveten om att 330 miljoner utgjorde 3 96 av den statsbudget som vi då hade. Det skulle i år motsvara besparingar om ungefär 3 miljarder. Vi kräver 1 miljard och avhånas av utskottsmajoriteten för att vi anser att en sådan besparing skulle vara möjlig. Det tycker vi är konstigt. Över huvud taget är socialdemokraternas inställning till offentlig sparsamhet motsägelsefull. Å ena sidan förlöjligar man vår uppfattning att staten skulle kunna spara. Å andra sidan klämmer man till kommunerna med ett skattestopp och säger åt dem att spara — när deras läge redan från början är så mycket svårare därför att de inte har den här automatiska inkomstökningen som staten har och när de dessutom slås av olika pålagor från statens sida. Jag skall ge några exempel på områden där jag menar att det skulle vara möjligt att åstadkomma besparingar. Det första exemplet är bostadspolitiken. Genom centralstyre och byråkrati har bostadspolitiken blivit mycket dyrare än den annars skulle ha blivit. Lägenheter byggs som står tomma och belastar skattebetalarna. Ett andra exempel är markpolitiken. Marksocialiseringen kostar årligen stora pengar. Ett tredje exempel är vägarna. Vi har föreslagit att man kan avlasta statsverket kostnader genom att bygga motorvägar och stora broar som tulleder. På det viset skulle man f. ö. kunna få något mera skattepengar över till att upprusta länsvägnätet som nu förfaller på många håll. Herr Sträng ojar sig över att utredningsväsendet kostar så mycket pengar i sig självt, och det ligger väl en del i det. Men vad som är mycket dyrare är att utredningarna ofta lägger fram en serie förslag utan att ordentligt tala om vad dessa förslag kostar. Man kan se på SIA-utredningen, herr Sträng. Den är tjock, mer än 900 sidor, men endast två av dessa sidor upptas av en mycket slarvig uppställning över vad allt det här skulle kosta. När reformpolitiken har en så bräcklig grund blir det hela mycket dyrare än det skulle behöva vara. Det skulle vara möjligt att ange många fler möjligheter till besparingar, men jag måste spara tid och får nöja mig med detta. Jag får påminna, som avrundning, om den miljardrullning som f.n. sker genom utlokaliseringen av offentliga myndigheter. Jämför det ekonomiska lättsinne som funnits där — herr Sträng har alltid vägrat att ge en ordentlig redovisning av vad utlokaliseringen av statliga verk kostar — med den njugghet som härskar när det gäller att göra den minsta lilla justering nedåt av skatteskalorna! Vi moderater menar att om man tar hänsyn till de automatiska inkomststegringarna, till möjligheten att begränsa utgiftsökningarna och till utrymmet för besparingar går det att åstadkomma en verklig skattesänkning och inte bara en falskskyltad omläggning av skattesystemet. En sådan skattesänkning måste ta formen av rejäla minskningar av marginalskatterna. Skatten på inkomstökningar — marginalskatten — är orimlig. Den skatteomläggning som regeringen nu föreslår innebär inte någon sänkning av marginalskatterna för heltidsarbetande löntagare. Tvärtom kommer de att komma upp i högre inkomstklasser med hårdare marginalskatter. Särskilt kännbar blir marginalskatteskärpningen för alla som drabbas av socialförsäkringsavgifter på extrainkomster när nu taket för dessa avgifter tagits bort. I skatteöverenskommelsen nämns inte ens ordet marginalskatt. Ändå har Gunnar Sträng själv — senast i finansdebatten — talat om att marginalskatterna börjar bli ett problem. Men då får man lov att göra någonting åt dem också. Vår skatteskala är utformad mot den bakgrunden. Den innebär marginalskattesänkningar för inkomsttagare i skikten 30 000-70 000 kr. Vårt alternativ innebär också att man åstadkommer en sänkning av inkomstskatteskalan utan att samtidigt höja arbetsgivaravgifterna. De är inflationsdrivande och sysselsättningsfientliga, särskilt för småföretagen. I Haga I uttalade t.o.m. Gunnar Sträng att man borde sträva bort från en skattebelastning i den här formen. Men sedan kommer man, utan att blinka, tillbaka i Haga II och ökar de här skatterna avsevärt. Det hela blir inte bättre för att man döper om dem till socialförsäkringsavgifter i stället för allmänna arbetsgivaravgifter. En sådan omdöpning har ingen verkan. Skillnaden mellan dessa två typer av avgifter är enbart en fråga om ord. I och med att man tar bort taket på socialförsäkringsavgifterna finns ingen skillnad mellan dessa. Att detta tak över huvud taget tas bort är i sig självt olyckligt. Vi har haft ett väl fungerande socialförsäkringssystem. Avgifterna till detta system blir nu som vilken skatt som helst. Herr talman! Vi motsätter oss också med kraft de stora ökningar av skatterna som villaägarna utsätts för. Taxeringsvärdena höjs med över 40 procent. Det innebär stora skatteskärpningar, särskilt som villabeskattningen numera är progressiv. I en offentlig utredning har det slagits fast att det är en myt att villaägaren är så skattemässigt gynnad. Sedan dess har en bostadspolitisk omläggning genomförts i höstas, och den var till villaägarnas nackdel. Höjda kommunala avgifter och de förestående höjningarna av energiskatterna träffar villaägare särskilt hårt. Höjningen av den långa räntan drabbar dessutom villorna. Det finns ingen anledning att genom fastighetsbeskattningen lägga på ytterligare bördor. Vi föreslår därför att det s.k. villaavdraget höjs till 1000 kr. och att schablonintäktsgränserna justeras upp så att skattehöjningar väsentligen undviks. Egnahemsägandet är inte en boendeform som skall motarbetas. Den bör i stället underlättas. Vi godtar vissa höjningar av olika punktskatter som ett led i ansträngningarna att bereda utrymme för en större sänkning av marginalskatterna än som annars skulle vara möjlig. Men som herr Magnusson i Borås med kraft hävdat kan man begära att förslag om sådana höjningar kan vara bättre förberedda. Detta gäller förslagen om höjning av el-skatt, förpackningsskatter och till en del dryckesbeskattningen. För att belysa detta vill jag upprepa vad herr Magnusson i Borås redan påpekat, nämligen hur märkvärdigt det blir när skatteutskottet av nykterhetspolitiska skäl först tillstyrker vårt förslag att lättölsskatten inte skall höjas med 20 öre per liter utan med 15 öre men sedan av en annan anledning lägger på en extraskatt med 12 öre per liter som gäller även lättöl. Summan av det hela är alltså att skatten på lättöl nu till följd av agerandet från den nykterhetsintresserade majoriteten i skatteutskottet kommer att stiga mer än t.o.m. herr Sträng tänkte sig. Herr talman! Vi har under senare år fått en allt intensivare skattedebatt. Egentligen är det väldigt egendomligt, eller hur? Med tanke på den långa rad av skattesänkningar som herr Sträng säger sig ha genomfört borde rimligen skattedebatten ha tystnat. Om det är så, som regeringen säger, att skatterna nu sänkts för femte gången, varför har då inte skattedebatten avstannat? Kan herr Sträng förklara det? Jag kan förklara det för herr Sträng. Skatterna har nämligen inte sänkts fem gånger, som herr Sträng gör gällande, utan fem gånger i rad höjts. Det är en mycket naturlig förklaring till att debatten intensifieras i t.o.m. alltmera pinade ordalag. Även herr Sträng tvingades häromdagen i en intervju i Fackföreningsrörelsen tala om att skatterna började upplevas som ett hot. Det är väl märkligt om man, som finansministern säger, genomfört fem skattesänkningar men de höga skatterna ändå blivit ett hot. Den som inte tror på sina egna iakttagelser av att skattetrycket till följd av dessa fem skatteomläggningar kommit att skärpas kan studera statistiken, där det faktiskt kan konstateras. Haga Il-överenskommelsen innebär ytterligare ett steg i den riktningen. Allvaret i detta är väl sammanfattat i TCO:s remissvar på skatteutredningens förslag: Det tål att återges ytterligare en gång här i kammaren. Det heter där: ”Varje skattereform som endast inriktas på att sänka totalskatten medan marginalskatterna lämnas oförändrade bidrar också till att skärpa progressiviteten i skattesystemet. -—-—- det innebär att man skjuter ett ständigt växande problem framför sig.” Marginalskatterna har i de inkomstskikt som LO och TCO har anledning att intressera sig för lämnats oförändrade. Följaktligen har man genom denna överenskommelse skjutit ett ständigt växande problem framför sig. TCO säger också i likhet med oss att ett ”inkomstskattesystem med stark progressivitet i normala inkomstlägen för löntagare försvårar avsevärt kampen mot inflationen”. Det är också allvarligt. Många, t.o.m. majoriteten, tror sig komma undan avigsidorna i skattesystemet genom att det snart skall införas vad man kallar ett ”nytt” skattesystem. Det talas lättvindigt om skatt på ”produktionen”. I Haga I-överenskommelsen säger också parterna att de är ”överens om att skatteutredningens arbete bör inriktas på att presentera ett förslag till ett mer varaktigt skattesystem under 1976 som kan träda i kraft 1977”. Det låter ju väldigt bra. Men samme herr Sträng som för två månader sedan skrev på det uttalandet säger nu i intervjun i Fackföreningsrörelsen att det är omöjligt att lägga fram något sådant förslag 1976. Det måste ha kommit som en överraskning för herrar Fälldin och Helén. Men det är inte nog med det. Herr Sträng säger att detta med ”skatt på produktionen” är förenat med ”svårigheter som jag inte är säker på att de som fört fram förslagen har genomskådat”. Jag delar herr Strängs uppfattning på den punkten och framhöll själv t.ex. i finansdebatten för två månader sedan att skatt på ”produktionen” blir inget annat än en svåraccepterad höjning av mervärdeskatten. Men hur kan herr Sträng nu tala om att detta förslag är förenat med svårigheter, som förslagsställarna inte genomskådat, när han själv för två månader sedan ställde sig bakom just ett sådant förslag? Herr Sträng muttrar någonting i bänken, och det skall bli intressant att få höra det från talarstolen sedan. Här krävs nämligen förklaringar, herr Sträng, förklaringar av varför man i en överenskommelse av denna typ med två andra partier gör sådana uttalanden som jag har citerat och kort därefter i en tidningsintervju deklarerar att det här är bara prat. Egentligen är det inte jag som skulle begära förklaringarna, men också jag är onekligen intresserad, eftersom herr Sträng slutligen i denna intervju säger att det nuvarande skattesystemet inte är så dåligt. Slutsatserna av allt det här måste ju bli att med ett fortsatt socialdemokratiskt styre skulle det bli en hel rad ytterligare skatteomläggningar av den typ som vi nu har fått vara med om och som arbetsmarknadens parter kännetecknar med ett ”aldrig mera”. Det fordras onekligen förklaringar från finansministern. Vi riskerar att på skattepolitikens område få en permanent debatt om provisorier, och så kan vi inte ha det. Det är därför som vårt partis skattepolitiska alternativ är det enda hållbara.

Herr talman! På sätt och vis är friden här i kammaren en illustration till den fullständiga klimatförändring som har ägt rum i den svenska debatten kring avtalsuppgörelserna för 1975 och 1976. En efter en faller bitarna i lås i det stora avtalspusslet. I morse blev lönerna klara för 50 000 arbetsledare. I går fick 600 000 anställda i kommuner och landsting besked om sina löner för 1975 och 1976. Det finns knappt en själ som i dag tycker att det är en överraskning att avtalen gick att klara. Nu är det som om alla hade räknat med att det var självklart att det skulle gå i lås, att arbetsfreden skulle säkras och att de anställda skulle slippa gå ut i en oviss konflikt. Men glöm inte, herr talman, att samma människor som nu knappt lyfter på ögonbrynen för detta märkliga skeende bara för en månad sedan sade — eller skrev spalt upp och spalt ned i stora svenska tidningar — att avtalsrörelsen den här våren skulle bli en av de besvärligaste någonsin. De spådde det gruvligaste oväder i april och maj. Just vid den här tiden skulle det kulminera i hårda strider över hela avtalsfältet. Det fanns naturligtvis en del tecken i skyn på ett sådant oväder. Hos löntagarna och deras organisationer fanns det en mycket bestämd önskan att kompensera sig för den väldiga inflationen 1973, som hade sträckt sig in i 1974. Även om den till en del var ett uttryck för att Sverige fick betala mer för oljan, så var den ju en verklighet. Där fanns också känslan av att löneavtalen för 1974 — alltså själva huvudavtalen — hade gett mindre än vad industrin hade kunnat betala. Det är riktigt att utsikterna för 1974 var dystra när avtalen träffades. Men när året kunde summeras, visade det sig tvärtom att det ekonomiskt hade blivit ett av de bättre åren för Sverige som nation. Det är naturligtvis helt förfelat att från den utgångspunkten kalla 1974 för ett förlorat år. Den unikt kraftiga löneglidningen, som skapade svårigheter för andra grupper, gav många löntagare del i framgångarna för svensk industri. Men den skapade hela tiden en osäkerhet. Den drev samtidigt upp lönekraven hos de löntagare som inte hade fått motsvarande förbättringar vid sidan om avtalet. Allt detta tillsammans ledde till rekordhöga utgångskrav från de fackliga organisationerna. Det var en av anledningarna till att så många spådde oväder. Där fanns å andra sidan hos arbetsgivarna en stark ovilja att dra på sig stora löneökningar samtidigt som man såg den internationella konjunkturen försämras. 1975 och 1976 kan ju också i Sverige bli besvärliga år med ”högkonjunkturens kostnadsläge och tillbakagångens intäkter”, som ett företag uttryckte det i sin årsredovisning. Det är mycket lätt att tänka sig en situation där parterna från sina skilda utgångspunkter aldrig hade nått ens i närheten av gemensamma lösningar. Just nu kunde — så långt ger jag olyckskorparna rätt — Sverige ha varit mitt uppe i en utveckling där varslen om stridåtgärder haglat, där medlingskommissioner kommit och gått, där man fjärmat sig från en lösning i stället för att närma sig en, där det svenska samhället kunde ha slutat fungera på område efter område sedan stridsvapnen tagits fram och börjat användas. Det är den utvecklingen vi nu —- som det i dag ser ut — i stort sett kommer att kunna undvika. I stället har vi fått en utveckling mot fred på arbetsmarknaden. Först klarades avtalet för 500 000 statsanställda, sedan följde 800 000 LO-arbetare och nu de 600 000 anställda i kommuner och landsting samt de 50 000 privatanställda arbetsledarna. Det är alltså väldigt stora grupper som det är fråga om. Ännu i finansdebatten i mars var vi här i kammaren hänvisade till att göra antaganden om vilken verkan Hagaöverenskommelsen och överenskommelsen om skatterna för 1976 — den s.k. Haga II-uppgörelsen — skulle få på själva avtalsrörelsen. Nu vet vi svaret. Jag vill på inget sätt rosenmåla bilden, men det är ändå grundläggande att dessa överenskommelser i praktiken har visat sig kunna skapa förutsättningar för arbetsfred i Sverige under de närmaste två åren. Det är mot denna bakgrund som jag tycker att det vore klädsamt om de olyckskorpar som kraxade högst i pressen ändå ville erkänna detta grundläggande faktum. Jag tycker också att de båda partier som har ställt sig vid sidan av överenskommelsen borde ännu tydligare och mera entydigt än vad exempelvis herr Burenstam Linder ändå gjorde erkänna detta och lägga det till grund för sin samlade värdering. Vi hör i stället här i debatten kring dessa politiska överenskommelser någonting som i många sammanhang låter som en ganska förgrämd klagan. Den nye kommunistledaren hördes på första maj ropa att lönehöjningarna var för små. Och strax innan hade moderaterna genom sin partisekreterare klagat över att löneförhöjningarna blev för stora. ”Statens avtal dåligt”, satte Svenska Dagbladet som rubrik över hans inlägg.

Det var alltså SACO:s ordförande Osborne Bartley som sade detta, och andra fackliga ledare har haft samma värdering. Det var inget lätt läge när det gällde att gå in i diskussionerna om den statliga skatteomläggningens utformning för 1976. Vi hade inte, som när det gällde 1975, ett relativt starkt och i långa stycken enigt utredningsbetänkande att utgå från, utan här fanns ganska olikartade uppfattningar. Vi lyckades från folkpartiet få igenom att löntagare och andra inkomsttagare i vanliga inkomstlägen får en med 1 600 kr. sänkt statsskatt 1976 och det svarar, som opartiska utredare har gjort klart, mot ett lönelyft på ca 4000 kr. Det betydde alltså att skatteutredningens otillräckliga majoritetsförslag fördes åt sidan, och i stället läggs de största skattesänkningarna i de inkomstlägen där de breda löntagargrupperna kommer att befinna sig 1976 och där man redan utifrån arbetsgivarnas utgångsbud kunde bedöma att de skulle komma att ligga just det året. Ta en sjuksköterska t.ex. som får dessa 1600 kr. i sänkt statsskatt i stället för de 1200 kr. som utredningsmajoriteten föreslagit. Det är i det fallet en högst väsentlig förändring, därför att den ligger i ett sammanhang där den för dessa grupper rättar till en del av de orättvisor som man tidigare drabbats av och som nödtorftigt rättades till för 1975 men som på nytt kunde ha infunnit sig 1976, om inte just denna förändring hade skett. Och hade förändringen inte skett, då kunde man med fog ha anklagat oss för att det som vi lyckades klara för 1975 genom Haga I förfuskades redan året därpå. Utan dessa skatteomläggningar 1975 och 1976 hade lönekraven behövt ligga minst 15 procentenheter högre för att löntagarna skulle få samma standardutveckling, och det skulle drastiskt ha försämrat Sveriges möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. Det skulle sannolikt också kraftigt ha försvårat för stat och kommun att klara sina sociala åtaganden, och det skulle ha lett till en långt värre inflation än den som vi nu måste räkna med. Det måste vara till fördel för hela det svenska samhället att arbetsfreden säkrats i två år. Förutsättningarna för detta är det de politiska partiernas och statsorganens sak att klara, men det är de fackliga organisationerna som sedan har att ta vara på dessa förutsättningar. Och deras fria tävlan skall vi så långt möjligt inte lägga oss i. Vi har minnesbilder, exempelvis från 1971, av hur långdragna konflikter påverkar hela samhällsklimatet och den faktiska situationen i hushållen och i hemmen. Vi kan också se hur det är i andra länder. Människor håller inne med sina pengar i osäkerhet inför vad som skall hända, och företagen vågar inte investera av rädsla för att inte ha kapital att satsa, inte ha människor att anställa och inte ha en marknad att sälja på. Då blir följden en arbetslöshet av den väldiga omfattning som vi kunnat se i England, Danmark och Italien. Följden blir också att ekonomin står stilla och ger mindre resurser att dela på och lägre skatteinkomster och därmed ock så sämre social omvårdnad. Det var för att undvika detta som folkpartiet satsade så hårt på att skatteöverenskommelsen skulle få just den inriktning som underlättade själva avtalsförhandlingarna, och det ser vi som något oändligt mycket mera värdefullt än kortsiktiga partitaktiska poänger i debatten. De väldiga omställningarna i världsekonomin efter femdubblingen av oljepriserna och den galopperande inflationen skapar annars problem som man måste angripa, och i väntan på ett mera varaktigt skattesystem får man finna sig i verkligheten, nämligen att det är nödvändigt att laga efter läglighet. Men nu måste det vara en gemensam strävan — och det skulle vara oändligt värdefullt om denna kväll kunde åskådliggöra det — att försöka slippa fler provisorier och i stället skapa sådana förutsättningar att avtalsrörelsen för 1977 och åren därefter kan klaras utan att man behöver tillgripa en hård statlig inkomstpolitik. Staten kommer naturligtvis aldrig att kunna stå som passiv åskådare till löneförhandlingarna. Den är inblandad både genom att själv vara arbetsgivare för ett stort antal människor och genom att en så stor del av löneökningarna går till skatt. Staten är också inblandad genom att utgången av en avtalsrörelse i ett modernt industrisamhälle direkt och dramatiskt påverkar hela samhället. Men sedan är det viktigt, i varje fall från våra liberala utgångspunkter, att inte vidga statens roll så att det blir nästintill meningslöst för arbetsmarknadens parter att förhandla. Tvärtom, man bör göra det lättare för parterna att handla i frihet under ansvar. Vi håller alltså fast vid det gamla liberala kravet att man i god tid före avtalsrörelsen genom stabiliseringspolitiska konferenser bör underlätta den gemensamma bedömningen och göra det genom överläggningar som är väl förberedda och — jag understryker det än en gång — på gott tidsavstånd från själva avtalsrörelsen. Lönepolitiken bör också underlättas genom att löntagarna får del av kapitaltillväxten i de framgångsrika företagen. Då behöver de inte anpassa lönekraven över hela linjen till vad just dessa företag har råd att betala. Vi vet vilka svårigheter som skapades genom att vinstutvecklingen under 1973-1974 var så splittrad. Hade vi då haft ett system för att ge löntagarna deras del i kapitaltillväxten — ett förslag som folkpartiet framfört i åtskilliga år — skulle svårigheterna sannolikt ha minskat väsentligt. Lönekraven kunde i kronor och procent räknat ha legat lägre utan att kapitalet för den skull gynnats på arbetets bekostnad. Det hade varit särskilt betydelsefullt för sjukvården och liknande områden, där produktiviteten inte kan öka på samma sätt som inom industrin utan att man riskerar att patienterna förvandlas från människor till nummer. De ekonomiska förutsättningarna för att klara den sociala omsorgen skulle förbättras. Inflationen skulle dimpas genom att lönekraven kunde läggas närmare den faktiska ökningen av våra samlade resurser. Den utredning om andel i kapitaltillväxten som har tillsatts — ett resultat av den första Hagaöverenskommelsen — borde nu jobba undan, så att man inte en gång till behöver stå med samma problem som 1974-1975 när det gäller fördelningen av en snabb kapitaltillväxt. Jag undrar, herr finansminister, om regeringen håller reda på vad som händer med en sådan viktig utredning. När hade den t.ex. sitt första sammanträde? Svaret är: Inte än. Det var regeringen som lade upp en tidtabell för denna viktiga utredning så att arbetet skulle falla i fas med löntagarorganisationerna och industrins egna förberedelser. Man skrev direktiven mycket noga, både med tanke på ett arbete som redan var i gång och med tanke på ett arbete som höll på att komma i gång. Vi var ense om att tillsättningen skulle ske vid årsskiftet och att arbetet skulle börja då. Nu riskerar vi att den tidtabell som regeringen själv lagt upp för denna utredning kommer att spräckas. Det är faktiskt så allvarligt att regeringen måste stöta på för att få i gång arbetet i utredningen om löntagarnas andel i företagens kapitalbildning. En tredje avgörande bit i detta arbete är — jag snuddade vid det nyss — att få fram ett mer varaktigt skattesystem. Självfallet får vi aldrig ett skattesystem som varar för evigt. Men vi måste få ett sådant skattesystem att enskilda skattedragare, organisationer, arbetstagare och arbetsgivare kan räkna med att det är mera varaktigt än det skattesystem som har gällt hittills under 1970-talet. Det måste som en huvuddel ha en minskad marginalskatt för de breda skikten inkomsttagare. Om det skall löna sig att arbeta och löna sig att löneförhandla får inte 60 kr. av varje hundralapp i löneförhöjning gå bort i skatt även i detta mera varaktiga skattesystem. I överenskommelsen om skatterna för 1976 sägs det klart ut att provisoriernas tid nu borde vara avslutad. Det heter ordagrant: ”Parterna är överens om att skatteutredningens arbete skall inriktas på att presentera ett förslag till ett mer varaktigt skattesystem under 1976, som skall träda i kraft 1977.” Inte minst de fackliga organisationerna har efteråt strukit under hur angeläget det är att försöka klara denna svåra uppgift. Det är viktigt att vi nu försöker skapa ett nytt skattesystem, hävdade t.ex. LO-ordföranden Gunnar Nilsson så sent som i sitt tal på första maj. Därför, herr finansminister, är det med förvåning man läser intervjun med herr Sträng i senaste numret av LO:s tidning Fackföreningsrörelsen.

Har herr Sträng sagt detta, och är det verkligen hans mening, är faktiskt givet ord återtaget och ett löfte brutet. 140 Nu minns jag mycket väl — jag kommer ihåg dem nästan ordagrant, tror jag — de reservationer för arbetssvårigheter som herr Sträng hela tiden öppet redovisade i de muntliga förhandlingarna. Jag skall inte ett ögonblick försöka smuggla undan att han betonade svårigheterna. Slutsatsen var dock att arbetet skall vara inriktat på att utredningen skall kunna framlägga sitt förslag under 1976 och att beslutet skall kunna träda i kraft 1977, och detta skrev vi alla gemensamt under. Det här är, tror jag, en fråga om viljeinriktning. Visst är problemen svåra — visst är det väldiga sammanjämkningar som måste göras, och visst är det stridiga viljor som skall enas — men ytterst är det ändå den som sitter som finansminister som har att ställa till förfogande den avgörande viljan. Det går att ge de tre skatteutredningarna tillräckliga kansliresurser för att de skall kunna klara jobbet i tid, det går att samordna deras arbete bättre än hittills, och då är det finansministerns vilja som är mycket avgörande. Hagaöverenskommelsen, herr talman, klarade alltså väsentliga förutsättningar för arbetsfreden 1975 och 1976. Inför år 1977 är det nu regeringens sak att se till att förutsättningarna klassas genom det mera varaktiga skattesystemet. Den avgörande svagheten med det nuvarande skattesystemet — nämligen att det inte är anpassat till en så snabb inflation som den västliga industrivärlden nu i några år har haft att brottas med och sannolikt inte helt kommer ur på väldigt lång tid — måste vi söka övervinna. Vi känner alla till det enkla faktum, att inflationen automatiskt knuffar upp människor i en högre skatteklass än riksdagen har avsett sätta dem i. Tyvärr har även partier och grupper som i princip ansluter sig till vårt krav på inflationsskydd sviktat i samband med de omläggningar som har gjorts. Vi i folkpartiet har alltså inte lyckats på den punkten —- att få in ett inflationsskydd i själva skattesystemet — och jag ser väldiga svårigheter att lyckas genom det viljemässiga motståndet inom det största partiet. Med desto större kraft måste vi andra därför hävda att ett nytt skattesystem, just för att kunna bli mera varaktigt, måste få ett inflationsskydd inbyggt i själva systemet. Det är samma grundtanke som ligger bakom vårt förslag i dag om villabeskattningen. Vi är självfallet medvetna om att taxeringsvärdena måste höjas i efterhand, men det bör inte få leda till att en större andel av inkomsttagarna än tidigare förs upp i högre skatteklasser. Det är många människor, som inte minst herr Sträng i andra sammanhang har ömmat för, som har köpt hus och anpassat sig till en viss kostnadsnivå. Det får då inte vara inflationens sak att för deras del ändra på fördelningen mellan olika skattesatser. En grundtanke från folkpartiet — den har tidigare i dag utvecklats av herr Mundebo -— är att skapa förutsättningar för ökad frihet att välja bostadstyp. Vad det gäller är bl.a. att se till att småhusboendet blir möjligt för fler än hittills. Att försämra en boendeform som av många, inte minst av barnfa miljerna, anses erbjuda den bästa miljön, skulle gå på tvärs med vad riksdagen hittills har kallat en social bostadspolitik, där vi efter många års motsättningar ändå nådde en rätt stor enighet i höstas. Riksdagsbeslutet i höstas visade att sådana åtgärder, som leder till försämringar, inte är nödvändiga för att åstadkomma ökad rättvisa mellan olika boendeformer.

Herr talman! Jag skall också anknyta till intervjun med finansministern i tidskriften Fackföreningsrörelsen, men i motsats till herr Strängs paktbroder herr Helén kan jag göra det med ett instämmande, i varje fall på en punkt. Finansministern säger ungefär så här: ”I ett samhälle som vårt finns inga enkla geniala skattesystem.” Det är en polemik riktad mot dem som inbillar sig att det finns någon enkel, i någon mening förnuftig, på något sätt objektiv skattepolitik som det bara gäller att hitta den tekniska nyckeln till. Sedan skulle alla problem i skattepolitiken upphöra och alla samhällsgrupper vara nöjda och belåtna med skatterna, både egna och andras. Något sådant skatternas Schlaraffenland finns naturligtvis inte och man behöver inte vara finansminister för att inse det. I den meningen har alltså Gunnar Sträng rätt i sitt uttalande. Men jag är tveksam till hans förklaring varför det ”enkla geniala skattesystemet” är lika svårt att få tag på som den berömda goda cigarren till det låga priset i den gamla anekdoten. Finansministern tycks mena att det beror på att samhället är ”så komplicerat”. Men vad är det? Grundorsaken till att det inte går att i det kapitalistiska samhället konstruera ett enkelt skattesystem, som alla är till freds med, är naturligtvis att detta samhälle består av klasser med olika ekonomiska intressen. Skattepolitiken är en klasspolitisk intressefråga, där olika samhällsklasser har olika intressen och krav. Lika omöjligt som det är att konstruera en lönepolitik som tillfredsställer både kapital och arbete, lika omöjligt är det att göra ett skattesystem som har samma underbara egenskaper. Inom socialdemokratin fanns tidigare klara insikter om detta. Det är inte så länge sedan man i partiprogrammet deklarerade sitt motstånd mot indirekta skatter, eftersom dessa hårdast drabbar de lägre inkomsttagarna. Man förde också hårt ut sitt krav att beskattningen skulle användas för att till samhället dra in större delar av de stora förmögenheterna genom en skärpt arvsskatt. Att ta del av den socialdemokratiska partimotionen om egendomsutjämning och arvsskatt till 1928 års riksdag är fortfarande för socialister en stimulerande läsning. Den faktiska politik som socialdemokratin fört i regeringsställning har emellertid under senare år blivit en helt annan. Den indirekta beskattningen har starkt ökat. Beskattningen av bolagens vinster har i verkligheten kraftigt mildrats. Förmögenhetsbeskattningen är ingalunda utformad enligt Ernst Wigforss idéer och tankelinjer. Nu har socialdemo kraterna gjort upp med två borgerliga partier om skattepolitikens inriktning. Det klasspolitiska innehållet i skattepolitiken vill man helst inte höra talas om. Så länge man inte öppet erkänner att skattepolitiken är klasspolitik finns det ingen möjlighet att hitta fram till ett skattesystem som är bättre än det nuvarande från den breda folkmajoritetens synpunkt. Det är nämligen inte så, och här tar jag upp polemik mot andra delar av finansministerns uttalande för Fackföreningsrörelsen, att det inte går att förbättra skattepolitiken. Kravet på en avgörande förbättring av skattesystemet kommer nu också från s.k. tunga medlemmar av det socialdemokratiska partiet. Jag vill erinra om motionen av Knut Johansson, Arne Geijer m.fl. till årets riksdag. Jag vill också erinra om uttalanden av Landsorganisationens ordförande Gunnar Nilsson i samma riktning. Man ansluter sig där till tankegångar som vänsterpartiet kommunisterna redan tidigare fört fram och även för fram i motioner som står uppförda till behandling i denna debatt. Kraven gäller bl.a. en sammanslagning eller intimt samarbete mellan de tre skatteutredningarna och en skattepolitik som överför en avgörande del av skatteuttaget på produktionen. Finansministern vill inte ha någon sammanslagning av utredningarna och motiverar det med effektivitetshänsyn. Det är bra att herr Sträng nu vill att skatteutredningarna skall drivas snabbt och effektivt. Men det har under arbetet visat sig att de tre utredningarnas uppgifter på så många områden skär in i varandra, att ett mycket intimt samarbete är tvingande nödvändigt. Det räcker inte med kontakter mellan ordförandena och kanslierna i de tre utredningarna. Det bästa skulle utan tvivel vara en sammanslagning, såsom förordas i vpk-motionen, och därefter en uppdelning i arbetsgrupper för de olika specialområdena. Om detta inte kan vinna riksdagens bifall måste man i varje fall gå så långt som krävs i motionen av Knut Johansson m.fl., en motion som jag alltså här varmt vill anbefalla, eftersom det förefaller som om motionärerna själva inte avser att göra det. Men det avgörande är givetvis inte formerna för utredningsarbetet, utan vilka skattepolitiska målsättningar man vill främja. Här finns det, som alla måste erkänna och som också herr Helén var inne på i sitt anförande före mig, ett mycket svårt problem som är vanskligt att knäcka i varje skattesystem. Det är den fortgående inflationen och dess skattepolitiska effekter. Riksdagen kan fastställa skatteskalor och skattepolitik, men en inflation på 10 96 eller mera om året ändrar det reella skatteuttaget och verkningarna av olika skattesatser. Detta problem löser man inte med en indexreglering av skatterna, som folkpartiet och möjligen ytterligare något av de borgerliga partierna tycks inbilla sig. En automatiskt verkande sådan regel, insatt i det fungerande skattesystemet, skulle gynna de höga inkomsttagarna, och om det är det man siktar till på borgerligt håll, tror jag i varje fall inte att man kan få majoritet för en sådan tanke. Det är inte heller tillfredsställande med dessa årliga provisorier, som riksdagen underställts under den senaste perioden. Skattepolitiken får en prägel av improvisation och borgerliga påtryckningsgrupper kan, såsom de faktiskt nu lyckats med, genomföramförändringar som undan för undan ger beskattningen en utformning som missgynnar de lägre inkomsttagarna. Inflationen kommer alltid att vara ett svårt problem för utformningen av en konsekvent och målinriktad skattepolitik. Det skulle emellertid vara lättare att lösa detta problem om man slår in på den linje som förordas i den kommunistiska motionen och som även antyds i motionen av Knut Johansson m.fl. liksom i uttalanden av LO:s ordförande. Det är alltså att man lägger om beskattningen från mervärdeskatt på konsumtionen till bruttoskatt på produktionen och från direkt statsskatt på löntagarnas inkomster till avgifter erlagda av företagen. Eller som Knut Johansson och Arne Geijer uttrycker det, att ”samhällets totala resursbehov till större del än för närvarande täckes genom beskattning av produktionen, såväl förädling eller omsättning och vinst som av ianspråktagande av arbetskraft, kapital och råvaror”. Finansministern är kritisk mot denna linje och jag förmodar att han därvid uttrycker regeringens ståndpunkt. Det är då intressant att konstatera att i dessa frågor befinner sig LO-ledningen och regeringen på kollisionskurs med varandra. Jag tror det är farligt för regeringen att underskatta styrkan i och uppslutningen bakom de krav som förts fram i Johansson-Geijers liksom i vpk:s motion och även uttryckts av Landsorganisationens ledning. Det finns ett starkt missnöje ute i de fackliga leden med den nuvarande skattepolitiken och man kommer att skärpa kraven på förändringar. Det finns en annan fråga som också tas upp i de båda nämnda motionerna, och det är den kommunala beskattningen. Kommunalskatten är ju proportionell och därför särskilt betungande för låginkomsttagarna. För dessa tar den betydligt mera än den progressiva statliga inkomstskatten. Kommunalskatterna har ju ökat starkt, vilket medfört att kravet med styrka rests om en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun, så att staten har hand om en avgörande del av utgifterna även i kommunerna. Dessa är ju f.n. till stor del bestämda genom statliga beslut. Den kommunala självbestämmanderätten är i många stycken genom utvecklingen numera endast en fiktion. För att den skall få ett reellt innehåll och för att skillnaderna mellan olika kommuner skall utjämnas är det nödvändigt med genomgripande åtgärder. Omedelbart måste en annan kostnadsfördelning åstadkommas, i det något längre perspektivet måste man pröva övergång till en enhetlig ”statskommunal” skatt med en progressiv inriktning. Dessa frågor har ju i hög grad aktualiserats genom den diskussion som blossat upp efter den nya avtalsuppgörelsen. I vissa kommuner talas det om drastiska nedskärningar därför att de kommunalanställdas löner ökat för att kompensera dem för pris och hyresstegringarna. Från bor gerligt håll söker man nu hetsa mot de kommunalanställda. Men kommunernas och landstingens verksamhet kan inte drivas på grundval av svältlöner till kommunalarbetare och sjukvårdsbiträden, det måste vara en självklar sak. Det krav som måste ställas och som också finns framfört i vpk:s skattemotion är att kommuner och landsting befrias från den aktuella höjningen av arbetsgivaravgifterna. Detta är i hög grad motiverat inte endast utifrån kommunernas besvärliga ekonomiska situation utan också därför att stat, landsting och kommuner har en annan ställning än de privata företagen när det gäller effekterna av en lönehöjning eller en höjning av arbetsgivaravgifterna. De privata monopolföretagen har ofta möjlighet att genom prisstegringar kompensera sig för ökade lönekostnader eller höjda avgifter. Landstingen och kommunerna säljer relativt få produkter och tjänster. Deras huvudsakliga möjlighet att öka sina inkomster är genom skattehöjningar. Risken är därför stor att höjda avgifter ger utslag i höjningar av de kommunala skatterna. Det finns alltså flera motiveringar för kravet att kommuner och landsting helt befrias från arbetsgivaravgifter eller i varje fall från de föreslagna höjningarna. Om den uppgörelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet, som utgör grundvalen för regeringens och sedan även skatteutskottets förslag, har vänsterpartiet kommunisterna flera gånger sagt sin mening. Det finns ingenting att dra ifrån och heller inte mycket att lägga till. Avsikten med skatteomläggningen var att påverka avtalsuppgörelserna för 1975 och 1976. Den statliga inkomstpolitiken i form av inblandning i avtalsrörelsen har i år drivits längre än kanske någon gång tidigare, bortsett från krigsåren med deras direkta reglering av lönerna. Vad resultatet är för lönarbetarnas del vet ännu ingen, eftersom utvecklingen av priser och hyror under de bägge åren blir avgörande. Det finns emellertid en faktor till som man inte får glömma och det är den lokala lönekamp som kommer att föras på arbetsplatserna. Enbart dess framgång möjliggör den nödvändiga förbättringen av reallönerna. Årets uppgörelse mellan regeringen och de borgerliga stödpartierna innebär en försämring jämfört med Haga-uppgörelsen från förra året på det viset, att hela kostnaden för skatteomläggningen den här gången inte finansieras med arbetsgivaravgifter. En betydande del skall betalas med höjda punktskatter. När man försöker inbilla allmänheten att det är arbetsgivarna som betalar kostnaden för skatteomläggningen är det alltså på flera olika sätt bedrägligt. För det första betalar inte företagen hela kostnaden för skatteomläggningen genom höjda avgifter. En betydande del av denna kostnad betalas genom höjda punktskatter. För det andra kommer företagen givetvis att söka övervältra de höjda arbetsgivaravgifterna på konsumenterna. I sista hand blir det alltså löntagarna som får betala en gång till. Vpk anser inte att det finns något skäl att biträda en höjning av punktskatterna för att finansiera en skatteomläggning som går högt upp i inkomstskikten och absolut inte gynnar låginkomsttagarna. Finansminis tern ger med ena handen och tar tillbaka med den andra. 1972 års skatteutredning hade ställt ett förslag som var betydligt bättre än frukten av samvaron mellan herrar Sträng, Helén och Fälldin. Det hade en bättre skatteskala och det hade en bättre finansieringsmetod. Bakom det förslaget stod en majoritet bestående av socialdemokrater, center och vpk. Det hade varit möjligt att också få en parlamentarisk majoritet för detta förslag. Regeringen valde emellertid att i stället för vpk söka få folkpartiet med i uppgörelsen. Det får nu låginkomsttagarna sota för. De tillförs en relativt mindre del av den totala skatteomläggningen än enligt skatteutredningens förslag. Det är detta vi karakteriserar som ett svek mot låginkomsttagarna. Under diskussionerna om de aktuella skattefrågorna har vpk hårt hållit fast vid kravet om en totalfinansiering genom avgifter och skatter på företagen. Varje avsteg från denna princip innebär i verkligheten en subvention till företagen som betalas av övriga skattebetalare, dvs. huvudsakligen löntagarna. Vi kritiserar det nuvarande avdragssystemet som innebär stora förmåner för de högre inkomsttagarna. Vi kräver skärpta åtgärder mot skattefusk och skatteflykt, ett frågekomplex som borde gripas ut och snabbehandlas. Det är inte rimligt att man skall vänta med beslutsamma åtgärder på detta område medan skatteutredningarna fortsätter sitt arbete år efter år. Vi har föreslagit en annan skatteskala än regeringen, en skatteskala som håller fast vid den låginkomstprofil som fanns i förslaget från skatteutredningen. Vi säger nej till höjningen av punktskatterna som, oavsett hur man ser på förbrukningen av de produkter det gäller, blir en ytterligare belastning på många redan hårt pressade enskilda och familjer i lönearbetarnas klass. Vi kräver en långsiktig reform som flyttar över skattebördorna från löntagarna till företagen. Dessa krav motsvarar en stark och växande opinion inom den fackliga rörelsen.